Herr talman! ”Änglamark” kallade Evert Taube den, naturen som vi har fått överta från tidigare generationer, som vi förvaltar och som vi skall lämna vidare. Frågan är naturligtvis: I vilket skick lämnar vi den vidare? Det är sant att vi har större kunskaper och möjligheter att skydda, bevara och återställa miljön i dag. Vi har större medvetande om riskerna. Det finns ett starkare opinionstryck, som vi delar, för omsorg om miljön. Det beror inte minst på framväxten av ett omfattande ideellt naturvårdsarbete, vars betydelse är väldigt stor. Ibland blir vi här i kammaren litet tekniska. Vi skall mäta och minska utsläppsmängder, vi skall konstruera om tekniken för att få så litet utsläpp och buller som möjligt, vi skall se till de olika mätvärdena och vi skall se till det globala perspektivet, liksom vi samtidigt skall hantera disken och inköpen i det egna hushållet. Det här gör naturligtvis att debatten ibland blir förvirrad och ibland detaljteknisk. Låt mig inledningsvis dra upp några linjer som på ett ideologiskt sätt markerar var vi i folkpartiet anser att vi skall stå när det gäller miljövårdsfrågorna och deras hantering i statsapparaten, den som vi ju också har ett ansvar för. Vi i folkpartiet bygger vår politik på en äkta och djup övertygelse, på förvaltarskapstanken om vårt ansvar. Därmed säger vi också nej till den gröna fundamentalismens nihilism. Den markeringen är viktig att göra, därför att när vi talar om detta engagemang menar vi också det som vi var inne på under den tidigare debatten här i kammaren, nämligen inriktningen att inte gå utöver vad naturen tål. Insikten om att det finns gränser i fråga om föroreningar och ingrepp som vi skulle kunna tillåta oss har varit otillräcklig, men den växer. Kortsiktiga exploateringsintressen har fått gå före och fått sin vilja igenom, men nu råder en annan tingens ordning, enligt vår uppfattning. Det är uppenbart att mycket av den miljöförstöring som tillåtits ske har sin grund i föreställningen att människan har rätt att disponera natur och miljö och andra värden efter eget gottfinnande. Det är egentligen i en reaktion mot detta tänkesätt som det under 80-talet har vuxit fram de s.k. gröna politiska rörelserna, där innebörden har varit att de villkor som den ”ursprungliga” miljön sätter alltid har ett högre värde än den som människan kan skapa och att det mänskliga samhället alltså borde omorganiseras efter sådana riktlinjer. Men man behöver inte gå till några ytterligheter för att inse att tanken att naturen alltid skulle vara överordnad människan också rymmer stora faror. Hur skall man t.ex. inom ramen för en sådan ideologi se på sjukdom och handikapp, som i naturtillståndet skulle innebära att många människor inte kunde få annan hjälp än den mest elementära? Det här är också något att beakta när vi vid ett annat tillfälle, som utskottets ordförande var inne på, kommer att diskutera bioteknik.

Det här synsättet innebär enligt vår uppfattning en positiv värdering av mänsklig fantasi, nyfikenhet och vilja att förändra villkoren. Det tvingar oss inte att med olika konstlade — och därmed alltså i längden odugliga — metoder försöka kräva eller reglera sönder människors skapande och upptäckarglädje. Det ger oss också alltid utrymme för att korrigera misstag, genom en fri debatt, men också genom uppfinningsförmåga och incitament — gärna också av det ekonomiska slaget. Förvaltarskapstanken låter sig dock förenas, vill jag understryka, med det som ofta kallas för en ekologisk grundsyn i miljöpolitiken. Den ansluter också naturligt till den positiva värdering av mänsklig kreativitet och personligt ansvar som präglar liberalismen. Statsvetaren Lennart Lundquist fann i en avhandling redan 1971 att folkpartiet av de dåvarande riksdagspartierna var det enda som hade en ideologisk grundsyn, i kontrast till den ekonomiska grundsyn, eller avvägningsideologi som han kallade det, som präglade övriga partier. Och det var nogiinte så konstigt egentligen, för den här inställningen har sina rötter långt tillbaka i historien. Det var en förvaltarskapstanke som faktiskt låg bakom Karl Staaffs kamp mot baggböleriet i skogsbruket redan under tidigt 1900-tal. Jag vill, herr talman, ytterligare understryka att detta på intet sätt innebär att vi säger ja till det som kortsiktigt skulle visa sig vara vinstmaximeringens intresse, som det ibland kommit att kallas för. Låt oss notera en sak när vi ser på det miljöpolitiska engagemang man är beredd att visa i handling och resurser. Miljöbudgeten är i storleksordningen 700-800 milj.kr. Det är den allra minsta budgeten. Vi kan exempelvis jämföra den med presstödets storlek. Det är alltså betydligt mindre resurser av våra samlade krafter som går till miljön än vad man ibland får intryck av från den allmänna debatten. Resurserna är också otillräckliga på en rad områden. Det gäller övervakningen av användning av kemikalier och kemikalieinspektionens resurser. Det gäller naturvården, vilket Lars Ernestam för folkpartiets del senare kommer att utveckla. Det gäller utrotningshotade arter och inte minst det samlade greppet med en samordnad lagstiftning där vi inte bara, i likhet med vad som är fallet inom skattepolitiken, skall lappa och laga efter hand. Vår målsättning borde vara att se till att vi får en heltäckande lagstiftning på miljöpolitikens område. Vii folkpartiet anser att det är mycket viktigt att vi belyser dessa relationer och poängterar betydelsen av dem. I ljuset av detta framstår socialdemokraternas nej till de ändå mycket rimliga tilläggsförslag som folkpartiet framställt i ett antal miljömotioner, och som vi ställt oss bakom i ett antal reservationer, som mycket egendomligt. Det är svårt att förstå att socialdemokraterna gång på gång säger nej till flera, för att inte säga de allra flesta, av de förslag vi lägger fram. Miljön kostar, och den måste också få kosta i form av extra resurser. Vi från folkpartitets sida föreslår sammanlagt — allt debatteras inte i dag — 185 milj.kr. mer i anslag än vad regeringen föreslagit. Det handlar t.ex. om en skärpning av miljölagarna och om att stärka den enskildes rätt i miljöfrågor. Dessa åtgärder kostar kanske inte särskilt mycket pengar, men de är exempel på olika områden. En miljöombudsman skall inrättas med uppgift att ge råd och stöd åt enskilda som vill hävda sin rätt i miljöfrågor. Det skall införas mer generösa regler för rättshjälp i miljömål, och man skall samordna och skärpa miljölagarna, vilket jag var inne på tidigare. Vi kan skärpa miljöskyddslagen så, att straffavgifter automatiskt skall utgå när man exempelvis överskrider fastställda utsläppsvärden. Det är en mycket enkel modell som i dag används när det gäller hastighetsförseelser i trafiken. Man bör låta ideella föreningar, som exempelvis Svenska naturskyddsföreningen, få möjlighet att överklaga beslut enligt miljöskyddslagen, precis som den lokala fackföreningen har rätt till, och man bör införa miljöskyddsprövning när det gäller vägbyggen. Detta var några exempel. Vi måste också, herr talman, satsa på att rädda kusthaven, snabba på ett införande av ett totalförbud mot miljögiftet PCB och påverka andra länder att införa ett likadant förbud. Vi har faktiskt fått ett handslag och ett löfte från miljöministern om att detta skall ske — framfört i TV, om än under de sista sekunderna av det förra året. Anslagen till den marina forskningen behöver höjas. Vi blev litet förvånade när vi i somras såg hur miljöministern och statsministern med TV-bevakning i följe åkte till västkusten och såg på de döda sälarna och resultatet av den katastrof som skett i Västerhavet. Nog fick vi väl då intrycket av att kraftfulla resurser skulle sättas in. Man blir minst sagt betänksam, och frågan är var den politiska hedern och ansvaret egentligen finns när den ökning som regeringen föreslår på det här området blir de futtiga 1,5 milj.kr. i årets budget. Vi vill från folkpartiets sida anslå ytterligare 22,5 milj.kr., 12 milj.kr. för uppbyggande av marina centra i Umeå, Stockholm och Göteborg. Det är pengar som bl.a. skall kunna användas till utbyggnad av fältstationerna Norrby, Askö och Kristineberg. Vi vill anslå 8,5 milj.kr. ytterligare till naturvårdsverket för en uppföljning av aktionsplanen, och 2 milj.kr. till den marina forskningen i Lund. Detta var ytterligare exempel på några av de förslag som socialdemokraterna tyvärr säger nej till. Det gör att man får en något splittrad bild av den ideologiska grund som socialdemokraterna för med sig in i debatten. Man undrar också över vad det är som motiverar miljöoch energiministerns agerande i valrörelserna, och hur detta kan vara så skilt från det som sedan kommer fram i det verkliga politiska arbetet här i riksdagen och i regeringens eget arbete. Herr talman! Jag vill ytterligare understryka detta med några exempel. Det gäller kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektionen är underdimensionerad. Vi har i utskottet fått detta bekräftat i samtal med företrädare för kemikalieinspektionen. Det fordras ett tillskott av minst 15 tjänster för att de mycket omfattande arbetsuppgifter som kemikalieinspektionen har skall kunna utföras. Det gäller särskilda undersökningar, information, internationellt samarbete och utveckling av produktregistret. Vi i folkpartiet hävdar att kemikalieinspektionen behöver 6,5 milj.kr. ytterligare. Vi kan dessutom redan nu förutse fler arbetsuppgifter under de kommande åren för kemikalieinspektionens del. I denna fråga har vi åtminstone fått med oss miljöpartiet på folkpartiets linje, men det är tunt med den övriga uppbackningen. Detta var några exempel, och det finns fler exempel som jag alldeles strax skall nämna. Vi i folkpartiet anser att socialdemokraterna inom miljöpolitiken sviker de givna vallöftena. Ibland gör man det tillsammans med ett annat parti här i riksdagen, och det blir då majoritet för den linje som bromsar en seriös satsning på miljöpolitiken. Ibland står socialdemokraterna, likväl ganska hårdnackat, ensamma. Vi anser att detta är ett svek mot miljöpoliti ken och alla de människor som är engagerade för den, men det är också ett svek gentemot vår framtid. Jag skall nämna ytterligare exempel som motiveras i några av våra reservationer. Ett exempel gäller pilgrimsfalkens fortbestånd. För ett antal år sedan var beståndet nere i en sådan volym att det var fråga om pilgrimsfalken skulle överleva som art i Sverige. Vi vet ännu inte riktigt om försöket att rädda pilgrimsfalken kommer att lyckas, men vi hoppas och tror att det skall lyckas genom de insatser som frivilliga organisationer gör. Ett litet uns ytterligare av det rika smörgåsbordet kommer nu att satsas på det anslag som ger möjlighet att rädda utrotningshotade arter. Detta lilla uns har vi från oppositionens sida fått igenom mot regeringens vilja, och t.o.m. detta satt hårt åt. Varför har då pilgrimsfalken råkat illa ut? Jo, bl.a. därför att vi har tillåtit att miljögifterna fått härja fritt. Detta påverkar den ekologiska kedjan och pilgrimsfalkens ägg. Därav följer att pilgrimsfalken inte föder ungar i den ordning som skall ske. Detta är vad som hotar en art. Ett annat exempel är vikaren som lever i havet och som också hotas av utrotning. En åtgärd som måste till är uppfödning av vikare. Alla dessa åtgärder och många fler kostar pengar. Det mesta arbetet utförs av frivilliga krafter. Vi har i riksdagen möjlighet att ge ett bidrag till detta genom att öka några av de anslag vi står i begrepp att behandla i dag. Jag hoppas verkligen att socialdemokraterna i vart fall nästa gång vi skall behandla budgetfrågorna har möjlighet att sträcka sig litet längre än de gjort denna gång. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till samtliga reservationer i betänkande nr 13 som folkpartiet står bakom.

Herr talman! Ganska ofta händer det att politisk oenighet lägger hinder i vägen för att genomföra förändringar. Diskussionerna kan vara både många och långa innan ett beslut kan fattas. Det är inte så ofta det händer att den politiska enigheten bromsar utvecklingen. I dag finns det en bred enighet kring behovet av miljöåtgärder, och det är en enighet som inte bara omfattar de politiska partierna utan också industrin och andra näringar, föreningsliv och den allmänna opinionen. Att i dag stå upp och säga att man inte vill göra allt för att rädda miljön är inte som att svära i kyrkan, det är värre. Men trots — eller kanske tack vare — denna oerhörda enighet händer det alldeles för litet. En aktuell rapport från IVL visar att svavelnedfallet i Europa ökar, trots uppgivna minskade utsläpp. Då är det något som inte stämmer. Kanske är det så att den föregivna enigheten får oss att lugnt koppla avi den fasta förvissningen att alla gör allt som står i deras makt för att minska miljöstörningarna. Tyvärr är det en villfarelse. Miljön har blivit en faktor att beakta, det är sant. Men det är inte alltid givet att detta beaktande innebär seriösa åtgärder. Man kan som t.ex. ett rederi satsa 1 miljon i miljöforskning och därmed få tillgång till en populär symbol i form av en panda, allt medan man fortsätter att köra sina båtar på högsvavlig olja och rensa sina ventiler från mussellarver med hjälp av starka miljögifter. Miljöaspekterna har ännu inte blivit en grundläggande självklar del i produktion och i all vår verksamhet, som de måste bli om vi skall komma till rätta med miljöproblemen. För en tid sedan inbjöd miljöoch energiministern riksdagens övriga partier till en överläggning som gällde det miljöfarliga avfallet. Där fick vi fullt klart för oss att det tyvärr fortfarande är så att principen att den som framställer en produkt som så småningom blir ett miljöfarligt avfall skall ha ansvaret så att säga från vaggan till graven, ännu så länge bara är vackra ord. Verkligheten genomsyras inte ännu av den självklara medvetenheten om att undvika miljöstörningar. Vissa branscher, särskilt de som har fått samhällets vakande ögon på sig, har lagt ner mycket arbete på att komma till rätta med föroreningsproblemen. Jag vill visst inte måla allt i svart. Mycket har hänt. Mycket har blivit bättre. Men det går för sakta, och det händer för litet. Det faktum att det framför allt är de verksamheter som blir närgånget granskade av samhället som bättrar sig visar också på och understryker behovet av samhällsinsatser. Det går härvidlag inte att frikoppla denna diskussion om samhällets insatser från den allmänna diskussionen om ökade resurser till den gemensamma sektorn, därför att det handlar om de kommunala miljöoch hälsoskyddsförvaltningarnas resurser, det handlar om länsstyrelserna, det handlar om naturvårdsverket, utbildningsväsendet, forskning och utveckling. Det ställs i dag oerhörda krav på alla dessa verksamheter, för att de skall kunna värna miljön. Det kostar pengar att förse alla dessa nivåer med personal och utrustning, så att de kan arbeta med problemen. Det går inte att komma ifrån att ett aktivt miljöarbete kräver kraftigt ökade resurser. Vi har från vpk:s sida föreslagit kraftigt ökade resurser bl.a. till naturvårdsverket. Där behövs en intensifiering av arbetet på många olika områden, bl.a. när det gäller miljöinformation. En ökad kunskap om sambanden i naturen, om hoten och om de möjliga motåtgärderna är en absolut nödvändighet, om vi skall vinna den kamp vi måste vinna för att få en framtid. Enskilda människor, föreningar och företag behöver denna kunskap. Jag vill i sammanhanget passa på att ge en eloge till de forskare som tagit initiativet ”Det naturliga steget” och för ut information till människor i hela vårt land kring behovet av åtgärder när det gäller miljön. Det är bra. Politiska partier kan inte vara de enda aktörerna på den här arenan. Politiska partier kan heller aldrig lösa miljöproblemen åt samhället, därför att det krävs att varenda människa i detta land bidrar aktivt. Därför står deras kampanj för någonting kvalitativt nytt och bra. Naturvårdsverket har också tagit steg med skolinformation i sin tidning. Det är bra, men det räcker inte. Det behövs mer av utbildning, fördjupningsmaterial m.m. Naturvårdsverket bör också i högre grad stå till allmänhetens tjänst med material, kurser och information. Verkets egna resurser för analyser, kontroll och forskning behöver byggas upp, särskilt resurser för den gränsöverskridande forskningen. Det finns i dag angelägna projekt som aldrig blir förverkligade därför att de inte riktigt passar in i de mallar vi har för hur forskning skall bedrivas. Det kan tyckas som om det belopp vi föreslår utöver regeringens förslag, 245 miljoner, är stort. Men i relation till de verkliga behoven är det tyvärr snarare tilltaget i underkant. Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 5. Även till åtgärder mot luftföroreningar och försurning behövs det större anslag. Det är viktigt med sådana åtgärder som kalkning av brunnar. Vi vet att försurat vatten i högre grad leder till utfällning av skadliga ämnen, t.ex. aluminium, och vi vet numera också att sådana faktorer spelar in vid vissa sjukdomar, exempelvis former av senil demens. Det här är naturligtvis åtgärder som innebär ”konstgjord andning”, åtgärder som vi måste ta till därför att skadorna redan är skedda. Likväl är de helt nödvändiga. Vägen är lång till dess vi har återupprättat en ekologisk balans som gör åtgärder av den typen överflödiga. Också åtgärder i skogen som kalkning och vitaliseringsgödsling är nödvändiga. Vi har tidigare i dag i samband med debatten kring föregående betänkande behandlat den frågan. Jag kan inte heller denna gång avhålla mig från att kommentera att företrädare för moderata samlingspartiet med stort patos här går upp och talar om behovet av ökade kalkningsåtgärder i skogarna men trots detta patos inte är beredda att avstå ett enda öre i ökade anslag för att åtgärderna skall kunna genomföras. Vi har tidigare i dag debatterat jordbruket, men det finns anledning att beröra detta också på den här punkten. Det moderna jordbruket har lett till utarmning av odlingslandskapet. Många både djuroch växtarter är i dag hotade av utrotning. Det är därför en angelägen uppgift för samhället att stimulera till bevarande av odlingslandskapet. Det är också viktigt att resurser avsetts till recipientkontroll av läckaget från jordbruket, så att vi vet vilka effekter de åtgärder får som vi här har beslutat om. Jag yrkar bifall till reservation 20. Åtgärder för att bevara odlingslandskapet skall också ses som kulturvård. Kulturvård handlar det också om i reservation 23 som tar upp behovet av att värna fäbodbruket, och jag vill yrka bifall även till den reservationen. Framför allt genom domänverket äger staten stora arealer skog. Om sådan mark skall avsättas till naturreservat, måste staten nu så att säga köpa marken av sig själv. Vi anser att marken i stället utan ersättning skall föras över till naturvårdsfonden. Därmed blir det ekonomiskt möjligt att hävda naturvårdens intressen. Dessutom bidrar vi därmed till att minska kapitaliseringen av marken. Minskad kapitalisering av marken är något oerhört populärt och kommer allt som oftast fram i den aktuella jordbrukspolitiska debatten som ett önskvärt mål. Jag yrkar därmed bifall till reservation 28. Det är med glädje som vi hälsar de ökade anslagen för markanskaffning i naturvårdande syfte. Men denna ökade markanskaffning innebär också ett ökat behov av att vårda naturreservaten. Jag vill därför yrka bifall till reservation 31, som tar upp detta faktum. Kemikalieinspektionen är den centrala förvaltningsmyndigheten för ärenden som rör hälsooch miljörisker med olika kemiska produkter. Det är utan tvivel här fråga om Davids kamp mot Goliat, där kemikalieinspektionen är David. Utgången av kampen är dock långt ifrån given. David ligger ganska illa till. År 1942 fanns det 600 000 konstgjorda ämnen som hade åstadkommits av människan. 1983 fanns det 6 miljoner. Kemikaliefloran ökar med tusentals nya ämnen varje år. Dessa ämnen är som regel mycket dåligt undersökta innan de släpps ut i samhället. Trots att vi har en kemikalieinspektion och trots att vi har en lagstiftning har vi tiotusentals otestade kemikalier i omlopp. Vpk anser att kemikalieinspektionen måste få en förstärkning av sina resurser. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 36. Karl Erik Olsson berörde här tidigare biotekniken och sade att den kanske kommer att bli den närmaste framtidens stora miljöproblem. Jag instämmer i det. Det är ett miljöproblem i den meningen att det har att göra med människans oförmåga att hantera sin egen kunskap att påverka naturen, vår oförmåga att inse konsekvenserna eller rättare sagt att begränsa oss när vi inte vet vilka konsekvenserna av vårt eget framtida handlande blir. Genteknik och bioteknik medför både löften och hot. Kan vi få det ena utan att få det andra? Kan vi frånhända oss den kunskap vi redan har skaffat oss? Hitintills har Adam och Eva aldrig lyckats hänga tillbaka äpplet på trädet och återvända till paradiset. Kommer vi att klara det denna gång? Problemet är brådskande, och jag instämmer i de farhågor som Karl Erik Olsson tog upp när det gäller utvecklingen av bioteknik. Det här är ett problem som vi med det snaraste måste gripa oss an i denna församling. Samhället måste nämligen vara med och dels styra forskningen till de delar av det här området som vi anser angelägna, dels sätta gränser för utvecklingen när det gäller biotekniken. Till sist vill jag säga några ord om det kanske mest angelägna och minst beaktade i detta budgetförslag, nämligen resurser till havsforskning och arbete mot havsföroreningar i övrigt. Förra sommarens två stora katastrofer när det gäller haven, algblomningen och säldöden, avslöjade hur illa ställt det är med resurserna. Det gällde dels basresurser som drivmedel till båtar, lokaler och utrustning, dels behovet av flera och mer ambitiösa forskningsprojekt. Vi sade redan i höstas att det inte räcker med det engångsbelopp som då föreslogs. Det behövs en långsiktig, kraftig uppbyggnad av havsforskningen. För att förstå vad som händer i haven måste vi hela tiden samla in data om hur läget är. När en katastrof inträffar kan vi då se hur det var innan, och vi kan analysera och förstå precis vad det var som hände. Även när katastrofer inte inträffår skall vi kunna bedöma den långsiktiga, hela tiden pågående förändringen och utvecklingen. Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 42. Herr talman!

Herr talman! Jag vill erinra Annika Åhnberg om vad jag svarade i den förra debatten, och jag vill än en gång understryka att eftersom de pengar som har anslagits just till kalkning ännu inte har utnyttjats fullt ut, har vi inte heller föreslagit några ökade anslag. Vi tycker att det tids nog blir dags för det när vi kommer i den situationen att medlen verkligen kan användas. Det är alltså skälet. Däremot har vi velat föra över 10 milj.kr. från det anslag som skulle gå till försurningsbekämpning till försök med skogsmarkskalkning. Vi tror att det skulle göra mycket stor nytta. Där är det angeläget. Jag vill ytterligare en gång understryka detta.
Herr talman! Också jag kan upprepa vad jag sade i den tidigare debatten, nämligen att om dessa medel inte används beror det inte på att behovet inte finns. Det kan finnas andra orsaker. Man kan då naturligtvis vara kritisk mot de samhällsmyndigheter som inte har sett till att använda pengarna till det de är avsedda för. Det råder inget tvivel om att behoven finns. Det faktum att pengarna inte är använda, behöver inte betyda att de inte är intecknade. I all samhällshantering finns det en viss administrativ eftersläpning i sådana här frågor. Jag tycker därför att kritiken mot moderata samlingspartiet kvarstår med all kraft. Det rimmar illa att tala om den stora angelägenheten när det gäller skogskalkning men inte vara beredd att öka anslaget för detta ändamål med en enda krona.
Herr talman! Det väsentliga måste ändock vara att man använder de pengar som är anslagna för det behjärtansvärda området. Jag tycker inte att det finns anledning att öka anslaget så länge man inte har förmåga att i praktiken använda de pengar som tidigare anslagits. Vi är från vårt håll beredda att anslå de medel som behövs för att man skall klara de här uppgifterna.

Herr talman! Det här är det andra betänkande från jordbruksutskottet som vi behandlar i dag. Det är dock inte första gången som vi talar om miljön. Diskussionen om det första betänkandet — som egentligen handlar om jordbruk, skogsbruk och fiske — kom nästan till största delen att handla om miljön. Detta visar just, vilket andra talare också har sagt, att miljöfrågor inte är någonting som är isolerat i liten grupp för sig, utan de berör allt i samhället. Jag tror att vi så småningom skall komma så långt att det sker ett rejält genomslag på det politiska området i stort, t.ex. på den ekonomiska politikens område. Det faktum att vi börjar tala om miljöfrågor när ämnet egentligen är något annat, tror jag också är ett utslag av det enorma miljöintresse som finns ute i samhället i dag. Det finns också ett miljöintresse i riksdagen. Riksdagen är ofta något radikalare än regeringen när det gäller miljöfrågor. När vi har behandlat budgetpropositionen har vi emellertid kunnat konstatera att det har varit svårt att få majoritet för att tillskjuta mer pengar till viktiga miljöåtgärder, utöver vad regeringen har föreslagit. Trots att vi talar så mycket om miljö och att alla partier vill vara så miljövänliga är det alltså svårt. Jag tycker att det här är litet otäckt. På något sätt har det gått inflation i detta med miljö. Orden börjar betyda något annat än de betydde förut. Man lovar så mycket och man är så oerhört miljövänlig i sitt språkbruk, men i praktiken så betyder det inte så fruktansvärt mycket. Jag skall ta några exempel där olika partier har velat gå längre i miljöfrågor, men där det inte har gått att få stöd i utskottet. Tillsammans med folkpartiet ville vi — visserligen med litet olika belopp — ha ett nytt anslag till naturvårdsverkets verksamhetsområde för utveckling av ny miljöskyddsteknik. Vi fick inte majoritet i utskottet. Det krävs ju fem partier för det, om inte socialdemokraterna ställer upp. Men det händer ju inte så ofta i utskottet. När det gäller anslaget för övervakning av miljöförändringar var det samma sak. Det gick inte att få majoritet i utskottet. Miljöpartiet och folkpartiet reserverade sig. Vi hade litet olika utgångspunkter när det gällde vad dessa pengar skulle användas till. Vi lyckades dock skriva ihop oss. Det är dock möjligt att en del av de pengar som vpk skulle ha satsat också skulle ha gått dit, eftersom vpk har valt en allmän förstärkning av naturvårdsverket i stället. Om det hade funnits en chans till majoritet i utskottet, är det mycket möjligt att vpk också hade ställt upp på detta. Annika Åhnberg kanske kan belysa den frågan senare. Vi har vidare begärt en rejäl satsning på miljövårdsforskningen under naturvårdsverket. Vi har inte fått något stöd ifrån andra partier. Vi har bl.a. velat satsa på ett nytt grundforskningsprogram avseende halogenerade organiska föreningar. När det gäller luftförorening och försurning behövs det faktiskt mer pengar. Jag skulle vilja vända mig särskilt till Ingvar Eriksson. Vi kom in på detta redan när vi behandlade förra betänkandet och då citerade jag från ett papper från Västernorrlands läns miljövårdsenhet. Miljövårdsenheterna i sex Norrlandslän menar att det finns ett akut behov av inventeringar och nykalkningar i Norrland för 45 milj.kr. Det ryms inte i det föreslagna anslaget. När det gäller luftföroreningar och försurningar är det bara miljöpartiet och centern som har satsat någorlunda rejält. Eventuellt kan detta gälla vpk, men vi vet inte säkert. Vi i miljöpartiet har föreslagit ett speciellt våtmarksprojekt. Syftet med våtmarksprojektet är att minska kväveläckaget till vattendrag och sedan slutligen till havet. Meningen är att kväve som kommer till våtmarkerna, som vi vill återskapa, skall denitrifieras i våtmarken och alltså gå bort som kvävegas i stället för att gå direkt ut i havet. När vi debatterade detta i höstas ställde centern och vpk upp. Men tyvärr har de inte velat ställa upp på några pengar till detta projekt. Vi har vidare särskilda projekt och naturvårdsverket. Där vill vi satsa på naturvård i odlingslandskapet. Det hade blivit mera pengar om inte moderaterna hade ställt upp på socialdemokraternas linje. Det är ofta så i miljöfrågorna att moderaterna faktiskt ställer upp på regeringen när det är fråga om att gå längre i miljösatsningar än vad regeringen vill. När det gäller kemikalieinspektionen vill vi i miljöpartiet, folkpartiet och vpk satsa på ytterligare resurser. När jag först fick höra Castberger hävda att vi i miljöpartiet skulle ha ställt upp på folkpartiets yrkande, undrade jag om Castberger hade deltagit i sammanträdet eller inte. Han är ju suppleant och kanske illa inläst på ämnet. Jag kontrollerade saken, och Castberger var faktiskt med på sammanträdet. Vi har i vår partimotion yrkat på 10 milj.kr. extra till kemikalieinspektionen. Därefter skrev vi ihop oss med folkpartiet för att det skulle underlätta behandlingen i riksdagen. Det har däremot inte vpk gjort. Jag tycker faktiskt inte att miljöpolitiken tjänar på den typen av argumentation. Man skall ta upp och debattera de verkliga åsiktsskillnaderna, och man skall inte komma med felaktigheter i debatten. Vi i miljöpartiet har velat göra en jättesatsning på miljöhjälp till öststaterna. Vi har föreslagit att 1 miljard kronor av Feldts tillfälliga vinstskatt skall anslås till miljöhjälp till öststaterna. Vi har kallat detta en form av ”Marshallhjälp”. Öststaternas miljöproblem är så svåra och deras ekonomier så urholkade att de helt enkelt inte klarar detta själva. Man kan ur principiell synvinkel diskutera om man skall stödja länderna, när de har fört en sådan politik som har lett till dessa problem. Men den enda chansen är att andra länder går in och hjälper till. Vad vi hoppas med en sådan rejäl satsning från Sveriges sida är, att andra länder också skall ställa upp och satsa rejält så att vi kommer till rätta med problemen. När det gäller havsforskning har vi samma situation igen som ofta uppstår, nämligen att moderater och socialdemokrater stödjer varandra så att det inte blir några fler pengar till miljösatsningar. Havsmiljöforskningen fick alltså inte mer pengar i utskottsbehandlingen på grund av att moderaterna ställde upp på socialdemokraternas linje. Vi har samma situation när det gäller vård av hotade arter. Socialdemokraterna och moderaterna ville satsa minst, och moderaternas förslag gick igenom på grund av att deras förslag var något högre än socialdemokraternas och att vi i de andra partierna i så fall hellre stödde moderaterna i ett sådant fall. Förslaget var i varje fall något bättre. Jag skall även säga några saker till Ingvar Eriksson och Anders Castberger. Jag hade egentligen inte tänkt debattera naturvården nu. Det skall Anna Horn af Rantzien tala om senare. Men jag är ute efter en logisk detalj. Jag undrar varför moderaterna vill satsa på skötselkontrakt för urskogar. Är det inte bättre att köpa in marken? Det är ingen skötsel som kommer att kosta något i framtiden. Jag kan hålla med om att skötselkontrakt är vettigt som en praktisk lösning när det gäller andra former av naturvårdsreservat. Men när det gäller urskogar måste det billigaste på sikt vara att helt enkelt köpa in marken. Ingvar Eriksson säger dessutom att moderaterna har gett mer stöd till särskilda projekt på miljöområdet. Ni tycker att man skall upprätta kontrakt med markägare. Men de pengar som finns inom naturvårdsverkets ämnesområde går till stöd för markägare. Det är ca 350 kr. per hektar som man får av staten, och ibland ställer kommunerna upp med extra pengar. Det vore väl vettigt att satsa på att höja den anslagsposten, om det är något som intresserar moderaterna? Jag skall också kommentera Anders Castbergers inlägg. Det skulle jag kanske egentligen inte göra. Jag tycker att hans inlägg var litet väl lågt i denna debatt, och det kan tyda på dålig politisk skolning. Men jag tror helt enkelt att det var en vilja att lägga sig litet lågt när man inte har så mycket annat att säga. I vårt partiprogram står det att vi har en human-ekologisk grundsyn. Det går mycket bra att läsa om vad vi tycker om människan och naturen. Anders Castberger påstår att det enda vi är intresserade av är att bevara naturen som den en gång var, vilket är helt absurt. Naturen förändras ju alltid. Varför skulle vi i så fall satsa så mycket på naturvård i odlingslandskapet? Antingen är det en fråga om mycket bristande kunskaper, som en riksdagsledamot inte bör ha, eller också är det fråga om att slänga käft för sakens skull. Det tycker jaginte att miljöpolitiken tjänar på. Det är kanske litet grand av folkpartiets komplex att man gärna satsar på naturvårdsåtgärder av olika slag, men man har svårare att gå på de tunga områdena som t.ex. energipolitik och trafikpolitik. Då kommer man in på mera kontroversiella områden. Till Birgitta Dahl som är här i dag vill jag säga att det var tråkigt att det inte blev större satsningar på miljön från regeringens sida. Man hade kunnat förvänta sig det i budgeten med tanke på den valdebatt vi hade. Jag skall trots allt säga en positiv sak. Det är i och för sig inte en budgetfråga, men det kostar inte heller pengar. Det var kanske därför socialdemokraterna kunde gå med på det. Vi i miljöpartiet har faktiskt fått igenom ett vallöfte. Inför valet gick vi ut med en miniplattform där vi framförde några miljökrav som vi tyckte att alla partier borde kunna ställa upp på. Bl.a. ville vi tillsätta en parlamentarisk kommitté för att se över hela miljölagstiftningen. Birgitta Dahl lovade i den allmänpolitiska debatten att det skulle skapas en sådan kommitté. Jag är nyfiken på direktiven. Om Birgitta Dahl har något att säga om direktiven vill vi gärna höra det nu. Jag tror att det är flera än jag som är intresserade. Detta kan bli en mycket stor sak och så småningom innebära stora förändringar i miljölagstiftningen. Till sist vill jag yrka bifall till alla reservationer där miljöpartiet står med. Naturvårdsfrågorna kommer Anna Horn af Rantzien att ta hand om litet senare.

Herr talman! Jag skall inte polemisera med Åsa Domeij. I dessa frågor tycker jag inte att det finns anledning till det. Vi har ganska överensstämmande åsikter. Jag skall bara bekräfta det som Åsa Domeij sade, nämligen att ett av syftena med ett så pass stort anslag till naturvårdsverket som det vpk har föreslagit är, att det skall ge ramar för en hel del projekt av den typ som föreslås i andra reservationer. Det kan t.ex. gälla det projekt som Åsa Domeij tog upp och som rörde våtmarker. Vi har definitivt inte ändrat vår uppfattning sedan i höstas på den punkten. Med ökade resurser hos naturvårdsverket skapas också ett utrymme för den här typen av insatser.

Herr talman! Som Åsa Domeij påpekar är det visserligen sant att jag bara är en suppleant i utskottet, och därför besitter jag naturligtvis inte den oerhörda formella tyngd som Åsa Domeij kan lägga bakom sina uttalanden. Men man kan möjligen kräva att en ordinarie ledamot lyssnar mer uppmärksamt. När det gäller kemikalieinspektionen konstaterade jag nämligen att även i denna fråga — det var med viss glädje jag underströk detta — har miljöpartiet biträtt folkpartiets linje. Jag beklagar att övriga partier inte gjorde det. Jag är väl medveten om att miljöpartiet också har motionerat i denna fråga. Då är det utomordentligt bra att vi har kunnat avge en reservation som även miljöpartiet ställt sig bakom, vilket bara är positivt. I övrigt noterar jag att Åsa Domeij kände sig ovanligt väl träffad av min beskrivning av de stora linjerna när det gällde förvaltarskapstanken kontra andra inställningar som man kan ha. Faktum är att jag inte nämnde miljöpartiet de gröna en enda gång.

Jag är naturligtvis mycket ledsen för att miljöpartiet har en annan inställning än vad folkpartiet har, men trots allt konstaterar jag att det också är bra om vi kan göra den skillnaden uppenbar. Herr talman! Jag noterar vidare att man i det miljöupprop som kom från forskare och naturvetare under förra veckan underströk hur bra det skulle vara om vi var ense. Från folkpartiets sida har vi sträckt ut vår hand flera gånger. Om man ser till reservationerna förefaller det som om miljöpartiet har tagit den, men nu helt plötsligt verkar det vara på något annat sätt. Det kan möjligen bero på att Åsa Domeij har gått i miljöpartiets politiska skola. Det har förvisso inte jag gjort.
Herr talman! Det måste röra sig om ett missförstånd när Åsa Domeij talar om moderata samlingspartiet och skötselkontrakten. Vi har aldrig föreslagit att man skall upprätta skötselkontrakt när det gäller urskogar. Vi har faktiskt ställt oss bakom det i propositionen föreslagna anslaget för inköp av urskogar. När det däremot gäller vård av andra naturreservat eller vård av kulturlandskapet i övrigt har vi som alternativ till inköp föreslagit att man i stället borde skriva skötselkontrakt med markägaren eller annan markägare i närheten, vilken vi då bedömer kan göra ett gott arbete i miljövårdens tjänst —- förmodligen också oftast till ett lägre pris. Därigenom kan vi också skydda större arealer på ett bättre sätt. Enligt Åsa Domeijs uppfattning — eller beskyllningar — skulle vi ställa oss alltför nära socialdemokraterna i alltför många frågor. Detta beror i så fall på att anslagens nivå inte är avgörande i alla lägen, utan oftast rör det sig faktiskt om vilken praktiskt möjlighet man har att vid en viss tidpunkt genomföra ett visst projekt. Det är vid de tillfällen när vi har bedömt att regeringen har gått så långt det är möjligt, som vi har slutit upp på regeringens sida.
Herr talman! Anders Castberger bemöter här en del saker som jag aldrig tog upp. Jag tänkte inte ens på att ta upp detta med grön fundamentalism i mitt inlägg. Anders Castberger talade om det i början, men senare i sitt inlägg talade han om den gröna grundsynen och människan och naturen. Det var alltså detta som jag gick in och bemötte. Det är klart att jag känner mig träffad i det avseendet, eftersom vi naturligtvis är ett grönt parti som medlemmar i European Green, den internationella samarbetsorganisationen för gröna partier. Jag vore ju korkad om jag inte kände mig träffad. Folkpartiet förstår kanske inte det här med politiska färger, eftersom man är ett relativt färglöst parti. Jag polemiserar inte alls mot förvaltarskapstanken. Jag har ingenting emot den. Men det räcker inte med att tala flummigt om att vi skall ta hand om naturen och förvalta den. Då kommer man ju in på den här typiska miljöoch naturvårdsinflationen i ord, om man inte sätter någon kraft bakom vad man säger och börjar genomföra viktiga förändringar i samhället, t.ex. när det gäller energipolitikens och trafikpolitikens områden.
Herr talman! Jag konstaterar att man kan ha skilda uppfattningar om vad som är mest flummigt, men det är klart att det är väsentligt att det gröna partiet är grönt. Vad vi i folkpartiet anser vara väsentligt är i och för sig inte att vi har en blåklint som symbol, utan det är de förslag till åtgärder som vi är beredda att ställa oss bakom här i kammaren när det gäller anslag, lagstiftningsåtgärder och förändringar av regler. Jag liksom de allra flesta har uppfattat det så att vid de tillfällen — och de är inte så få — när miljöpartiet i utskottet har gått på samma linje som folkpartiet, har det inneburit att miljöpartiet också har följt samma princip. Men som sagt, vi har gått i olika politiska skolor, Åsa Domeij och jag. Trafikpolitiken skall vi inte komma in på nu, och energipolitiken hade vi en diskussion om förra veckan. Då framgick det med all önskvärd tydlighet vem som bäst anser sig kunna stå för en kombination av seriös energioch miljöpolitik.

Herr talman! När vi för knappt ett år sedan hade vår senaste stora miljödebatt här i riksdagen uppfattade många — kanske framför allt utanför detta hus — den som en vändpunkt i samhällsutvecklingen. Aldrig tidigare hade någon regering lagt fram ett så omfattande och heltäckande förslag på miljöpolitikens område. Aldrig tidigare hade miljöfrågorna fått den framskjutna position i den totala politiska debatten som under våren 1988. Det är glädjande att konstatera att debatten inte var en dagslända. Den har fortlevt över en valrörelse, där också miljöfrågorna spelade en central roll, och vad vi i dag är i färd med att göra är att följa upp och utveckla det ganska mödosamma arbetet med att förändra vårt samhälle mot ett samhälle i balans och harmoni med naturen. Självfallet, Åsa Domeij, är målsättningen att miljöfrågorna och miljösynen skall genomsyra samhällets och politikens alla områden. Det finns anledning att något stanna upp inför frågan hur det gick efter våren 1988. Vi sade då att miljöpolitiken kräver både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Till de senare hörde en omställning på fyra olika områden, nämligen jordbruket, trafiken, energin och avfallet. Tio månader efter beslutet är vi i full färd med att revidera jordbrukspolitiken, som inte har lyckats nå de stolta mål vi har satt upp under decennier. Detta gäller inte minst miljömålet. Vi närmar oss alltmer den definitiva strategin för hur avvecklingen av kärnkraften i detalj skall gå till. Vi har fattat beslut om trafikpolitiken, men vi måste, enligt min mening, vara ytterst vaksamma på utvecklingen, eftersom prognos och verklighet inte har gått hand i hand. Vi väntar i höst en proposition om avfallet, den samhällssektor som inte var klar när vi fattade fjolårets beslut om miljön. Jag menar alltså att det under dessa tio månader har hänt åtskilligt, om man ser till att dessa åtgärder är långsiktiga. I det kortare perspektivet handlar det bl.a. om att upphöra med användning av freoner, om krafttag mot olika utsläpp och luft samt om en förändring i miljöskyddets regelsystem och organisation. Jag måste hävda, trots vissa påpekanden här i dag, att vi fick genomslag för vår restriktiva hållning. Den nonchalans och stundtals smälek som inte minst representanterna för industrin utsatte oss för förbyttes, när man insåg allvaret i förslagen, till ett bejakande till investering i teknisk utveckling för att uppnå de krav som man insåg skulle bli en realitet. Jag vill nämna två områden som debatterades åtskilligt då, och har debatterats även senare, och där oppositionen stundtals har anklagat oss socialdemokrater för bristande vilja eller tröghet. Det ena handlar om miljöavgifter, det andra om det internationella arbetet. I fjolårets betänkande reserverade sig de borgerliga till förmån för införande av ekonomiska styrmedel. Så långt var man överens. Detsamma gällde förslaget att ta ut avgifter på svavelutsläpp; man enades om 8 000 kr. per ton svavel i tjock eldningsolja. Men om resten, kloravgifter och avgifter på kväveutsläpp, kunde man inte ena sig, utan där spred man sina åsikter för vinden. Vi socialdemokrater framhärdade i åsikten att vi måste undersöka hur ett avgiftssystem slår, hur det skall konstrueras för att inte vara ett slag i luften eller medföra att förorenaren köper sig fri. Det är glädjande att vi i dag kan uppvisa ett resultat av den utredning som vi då fattade beslut om, ett delförslag som handlar om avgifter på svavel och organiskt klor. Vi kommer i höst, som alla förmodligen känner till, att få ta ställning till utredningens förslag här i kammaren. Men redan nu kan vi se att det blir betydligt hårdare krav än vad oppositionen föreslog i fjol. Under många år har oppositionen drivit kravet på internationell luftvårdsfond. Utskottet har vid åtminstone två tillfällen givit regeringen detta till känna. Jag vet att regeringen under hand har tagit upp förslaget under flera år men fått ett ganska kyligt bemötande av andra länder. I mars i år lade den svenska regeringen fram ett formellt förslag inom ECE:s miljöoch vattenkommitté om en utredning om en europeisk miljöfond, som skall ta upp både vattenoch luftföroreningar. Låt oss hoppas att det förslaget nu vinner andra länders gehör. En annan fråga som har debatterats mycket efter fjolårets beslut och som har varit uppe här i dag handlar om klimatförändringar, ett beslut där oppositionen ville gå längre än regeringen i fjolårets miljöproposition om koldioxidhalter. Vi minns alla att majoriteten i utskottet hade skrivit att koldioxidhalten inte skulle få öka utöver dåvarande nivå. Förslaget var ursprungligen ett moderat förslag. Jag varnade redan då för förslaget. Mina farhågor har blivit besannade med råge under hösten, och om inte så mycket i dagens debatt så i en interpellationsdebatt i förra veckan, där moderaterna oförblommerat talade om att det var deras förslag och att de inte var så väldigt intresserade av att avveckla kärnkraften i den takt som vi andra ville. Ingen ville förra året lyssna på mig, utan man hängde på moderaternas förslag och fattade ett beslut mot vår vilja. Vi reserverade oss och sade att vi satte kärnkraftens avveckling främst. Vi var också osäkra på om det skulle gå att genomföra ett så drastiskt förslag som det de facto var utan att sätta kärnkraftens avveckling ur spel. Om vi ser på hur koldioxidhalterna har utvecklats kan vi faktiskt konstatera att de har minskat från 1973 till 1987 med 26 20. Det var 1987, och beslutet fattade vi 1988. Men det stora problemet, som vi ser det nu, är trafikökningen. Prognosen för trafikökningen har vida understigit verkligheten. För några år sedan lade transportrådet fast prognosen att trafikökningen skulle bli 1-2 96 per år fram till år 2000. Det visade sig att man på tre år hade hunnit upp dit. Det här är ett område som vi borde fundera ordentligt på — detta med adress inte minst till moderaterna som ju gärna tar fram kärnkraften när det handlar om koldioxidutsläpp och mycket sällan, för att inte säga aldrig, vill diskutera trafikens roll i det hela. Dagens betänkande handlar dock om pengar. Det handlar, om man skall vara litet stygg, om vem som kan bjuda mest i de olika anslagsposterna. Och visst hade det varit skönt att likt vissa ha kunnat ikläda sig guldbyxor och i en aldrig sinande ström plocka pengar ur fickorna. Visst hade det då känts angeläget att plocka fram 245 000 tusenlappar och ge naturvårdsverket, som vpk föreslår i sin reservation, eller i stället för sedlar ta fram 40 handläggare ur byxfickan, som miljöpartiet vill. Tyvärr lever vi inte i en sådan värld utan i en verklighet där vi får nöja oss med den höjning av anslaget som anvisas i propositionen. Jag yrkar avslag på reservationerna 1 och 2. I två reservationer tas utveckling av miljöskyddsteknik upp. Folkpartiet vill satsa 40 miljoner och miljöpartiet 50 miljoner på detta ändamål och vill ha ett nytt anslag. Med anledning av detta ville jag säga tre saker. För det första: Ansvaret för utveckling av miljöskyddsteknik ligger i dag på STU. För det andra: Medel finns i dag för ändamålet och tas ur energiteknikfonden, men storleken är begränsad till 25 miljoner per år. För det tredje en sak som jag tycker fattas i resonemanget: Diskussionen om vem som skall göra vad i samhället. I riksdagen skall vi framför allt framställa krav och upprätta regler. Sedan får de vi ställer kraven på finna lösningarna. Med detta menar jag att det självfallet satsas oerhört mycket mer pengar på utveckling av miljöskyddsteknik än de pengar som vi resonerar om här i dag. Jag yrkar avslag på reservationerna 3 och 4. Moderata samlingspartiet har i en reservation ansett att det saknas konkreta förslag till forskningsinsatser i samband med nödvändiga åtgärder mot döda havsbottnar. Man hävdar att idéerna finns, men ingen tycks ta hand om dem. Man vill att vi här i riksdagen skall uttala oss för ett försöksprojekt. Vi anslog ju före jul 30 miljoner för arbetet med att öka kunskaperna om problemen med havsföroreningarna — prov, datainsamling, dokumentation samt forskning. Ytterligare åtgärder kan, precis som Ingvar Eriksson påpekade, komma att föreläggas riksdagen i samband med nästa års forskningsproposition. Jag yrkar avslag på reservation 10. Så några ord om reservationerna om luftföroreningar och försurning, vilka utgör ett mycket stort och allvarligt problem. I miljöpropositionen 1988 gavs naturvårdsverket i uppdrag att samordna och följa upp arbetet med handlingsprogrammet mot luftföroreningar och försurning. I det nya uppdraget ingår att arbeta fram strategier för begränsning av utsläppen av bl.a. svavelföreningar, kväveföreningar, kolväten och koldioxider. Det skall också ske en utvärdering av hittillsvarande program, dvs. en minskning med 65 96 av svavelutsläppen och med 30 96 av kväveutsläppen. Man skall då se till vilka åtgärder som planeras från olika myndigheters sida och se efter om det är tillräckligt eller om det behövs ytterligare åtgärder. Utöver detta skall naturvårdsverket klargöra de tekniska åtgärder som måste vidtas för att minska svavelutsläppen med 80 96 och halvera kväveoxidutsläppen till sekelskiftet samt begränsa kolväteoch koloxidutsläppen. Naturvårdsverket skall också enligt det här nya uppdraget analysera vilka åtgärder som behövs för att förbättra luften i tätorterna, motverka försurning av mark och vatten, skydda skog och annan vegetation, minska kväveläckaget från olika slags mark samt undvika effekter på klimatet genom utsläpp av koldioxid och andra föroreningar. Även skogsoch jordbruket och kulturmiljön skall synas. Det är således ett mycket omfattande uppdrag som skall utföras före utgången av mars 1990. Det är knappt ett år dit. På denna punkt är utskottet kanske inte oense i princip. Också här är det anslagets storlek som har varit föremål för reservationen. Folkpartiet och vpk vill satsa pengar på statsbidrag till enskilda brunnar. Här kan man bara konstatera att naturvårdsverket inte förordar förslag om allmänna statsbidrag till detta ändamål. Propositionen talar om -— i stället för statsbidrag — bl.a. utökad information om möjliga åtgärder och fördjupad kunskap om eventuella hälsorisker. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer som har med åtgärder mot luftföroreningar och försurning att göra. Moderata samlingspartiet har reserverat sig för en omdisponering av anslaget för åtgärder mot luftföroreningar och försurning, så att 10 milj.kr. nu skall kunna användas för skogskalkning i stället för kalkning av vatten. I utskottsmajoritetens skrivning säger vi att vi i och för sig inte har någon erinran mot en omprioritering av anslaget, men att det bör ankomma på regeringen att bestämma därom. Jag är efter dagens debatt ännu mer övertygad om att detta är rätt. Det är, som jag ser det, omöjligt för oss i utskottet och i kammaren att flytta pengar utan en fördjupad kunskap om hur en omflyttning påverkar tidigare beslut, dvs. de program för kalkning av vatten som vi prioriterade i fjol. Därefter har ju dessa åtgärder planerats och igångsatts av olika länsstyrelser runt om i landet. Jag vill också säga något om den sista stora fråga som blivit föremål för reservationer, nämligen kampen mot havsföroreningar. I pressen, och också i debatten här i dag, har det framställts som om regeringen ”bara” vill satsa 1,5 milj.kr. på marin forskning trots förra sommarens katastrof i våra hav. Detta är en osanning, som jag nu gärna vill rätta till. Den 15 maj 1987 lades aktionsprogrammet mot havsföroreningar fram. Det ledde senare till de förslag som regeringen presenterade i propositionerna om miljöpolitiken, jordbruket och trafiken i fjol. Aktionsprogrammet innebär totalt en satsning över statsbudgeten på 345 milj.kr., varav 15 milj.kr. till havsmiljöforskning på miljöoch energidepartementets anslag. Under två år har också 230 milj.kr. avsatts för miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket, åtgärder som i stor utsträckning syftade till att minska jordbrukets utsläpp av närsalter till havet. Därtill kommer 100 milj.kr. till det s.k. Dalälvsprojektet. Men de största insatserna kräver vi ändå att förorenaren skall stå för, och här rör det sig om investeringar i miljardklassen. Beträffande den rena forskningen hade regeringen redan före sommarens algblomning med förtur satt in ca 100 milj.kr. När katastrofen var ett faktum tillsköts ytterligare 30 milj.kr. i höstas. Dessutom har regeringen i utbildningsdepartementets huvudtitel givit uttryckligt besked om att en upprustning av den marina forskningen måste komma till stånd — och att detta skall ske i enlighet med den aviserade forskningspolitiska propositionen 1990. Därtill kommer att man nu, i och med den budget som vi diskuterar här i dag, möjliggör att ytterligare tre forskartjänster inrättas vid marina centra. Det är alltså en osann bild som oppositionen försöker sprida när det gäller vidtagna åtgärder på detta område. Med tanke på inte minst Anders Castbergers påhopp — hans anklagelser för svikna löften och annat — vill jag slutligen säga att vi socialdemokrater har givit löftet att åta oss det tredje uppdraget, nämligen att rädda vår natur och vår miljö. Och detta löfte som vi har givit människorna kommer vi att uppfylla på samma mödosamma sätt som tidigare har präglat vår kamp för både demokrati och välfärd. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till propositionen och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Margareta Winberg har inte någon särskilt lätt uppgift, nämligen att hävda — ungefär som jag och många andra har gjort — att miljöfrågorna är de viktigaste frågor vi har, och samtidigt säga att man befinner sig i en verklighet där man inte skulle kunna få loss några miljoner till för kalkning i skogen eller för havsforskning. Det är klart att det här handlar om prioriteringar, och om man vill så kan man i det här sammanhanget. Därför är det naturligtvis viljan som fattas och inte förmågan. Sedan tar Margareta Winberg upp frågan om miljöavgifter och säger att det inte finns någon enighet bland oppositionen. Det är i och för sig sant. Men vad hade hänt, Margareta Winberg, om vi inte under lång tid hade drivit de här frågorna, särskilt från centern? Jag satt under åren 1977-1983 i naturresursoch miljökommittén och hade en ganska långvarig debatt med nuvarande bostadsministern och nuvarande partisekreteraren i moderata samlingspartiet, som var motsträviga i det här sammanhanget. Inte förrän för ungefär ett år sedan accepterade socialdemokraterna idén att man kanske skulle kunna göra något i det här avseendet för att snabba upp processen. Jag tror att man skall ha den historieskrivningen klar för sig när man talar om dessa frågor. Om igen får vi nu höra detta om koldioxidproblemen och att vi inte skall diskutera dessa saker — för då kanske man kan riskera att moderaterna inte vill avveckla kärnkraften. Det finns väl tillräckligt många som kan avveckla kärnkraften, om jag har förstått rätt, även om inte moderaterna ställer upp på det. Här är det fråga om två olika problem. Detta med koldioxid blir ju inte bättre därför att vi också har kärnkraften. Det kanske är så att regeringen trots allt håller fast, liksom energiverket, vid tankarna på att man skall bygga ut kolanvändningen — fyrdubbla den och komma upp i 120 TWh. Om det fortfarande är målsättningen, då begriper jag att man inte gärna vill ha en debatt om detta. Men jag tror att det är absolut nödvändigt med en sådan debatt inför den kanske största miljöfråga som vi har upplevt.

Herr talman! Margareta Winberg tog upp frågan om klimatförändringen och sade att oppositionen ville gå längre. Det är ju sant. Sedan konstaterar hon svårigheterna när det gäller att komma fram så fort som vi i oppositionen har velat. Det är onekligen också en riktig bedömning, när hon oroar sig för att kärnkraftsavvecklingen, om den sker snabbt, kan leda till stora problem genom att vi då tvingas gå över mer till olja, kol och gas, som ger ökade koldioxidutsläpp. Jag vill då erinra om att vi har uppmärksammat detta. När det gäller trafiken — ett område där vi beskylls för att nonchalera dessa utsläpp — har vi framhållit att vi inte är främmande för en eventuell koldioxidavgift. Den skulle leda till att det blev intressantare med alternativa bränslen, alternativa drivmedel. Det skulle också kunna bidra till att man lättare kan uppnå målet beträffande koldioxiden. Kvar står dock att det blir svårt att uppnå det målet vid en snabbavveckling av kärnkraften. När det gäller de döda havsbottnarna hoppas jag att kontakt skall kunna etableras mellan dem som har idéer och regeringen. Jag vill upprepa att jag fortfarande är villig att medverka till att en sådan kontakt kan etableras. Apropå vårt förslag om skogsmarkskalkning och detta med att flytta pengar från försurningskontot till just försöksverksamheten beträffande skogsmarkskalkning menar vi att detta är möjligt. Margareta Winberg påstår här att det inte skulle vara möjligt. Men det tror vi moderater vittnar om en viss oförmåga när det gäller flexibilitet. Vi moderater tror nämligen att nämnda åtgärd är möjlig och därför har vi reserverat oss.
Herr talman! Om man lyfter blicken något uppåt —i varje fall om man ser åt mitt håll — kan man se att det är en vacker dag där ute. Jag tror alltså att det kan vara bra att lyfta blicken något uppåt. På det sättet kan man påminna sig om att det är verkligheten utanför som räknas. Jag tycker att den här debatten, särskilt i och med Margareta Winbergs inlägg, har fått en viss slagsida. Debatten tenderar nämligen att bli en miljödiskussion av sämsta sort, där man slår sig för bröstet och talar om vem som är bäst beträffande miljön. Men egentligen är det fullkomligt ointressant att tala om vem som är bäst. Ingen av oss kommer ändå att få någon guldstjärna. Det är, som sagt, verkligheten utanför som räknas. När det gäller den verkligheten är det tyvärr så, att det går för sakta i fråga om miljöproblemen. Margareta Winberg uppehöll sig i sitt anförande mycket kring frågor som egentligen inte berörs i det aktuella betänkandet. I och för sig är det viktiga frågor, t.ex. olika frågor om miljöavgifter. Men sådana frågor får vi anledning att återkomma till. Margareta Winberg tog också upp problemet med de ökande koldioxidutsläppen. Hon beklagade tydligen det beslut som riksdagen har fattat och som uppenbarligen ursprungligen var ett moderat förslag. Enligt det förslaget får koldioxidutsläppen inte bli större. I miljöfrågorna är jag för min del fullkomligt prestigelös. För mig är det ointressant om ett förslag från början råkar härröra från moderaterna eller något annat parti. Huvudsaken är ju att det handlar om ett bra och viktigt krav. Även om moderaterna kommer med det tvivelaktiga argumentet att de för sin del inte vill avveckla kärnkraften behöver inte vi andra känna oss hindrade att biträda kravet på att koldioxidutsläppen inte får bli större. För den skull behöver vi alltså inte svälja hela betet. Vi vet ju alla att det ändå kommer att vara möjligt att avveckla kärnkraften. När det gäller själva budgetpropositionen, och det är ju den som vi egentligen skall debattera, säger Margareta Winberg att hon måste konstatera att vi får nöja oss med de pengar som föreslås i budgetpropositionen. Men det kan vi inte göra. På kort sikt är det kanske O.K. Men på lång sikt får det förödande konsekvenser. Det är nämligen inte tillräckligt att enbart fatta beslut här i kammaren om restriktioner — oavsett om förslagen i fråga kommer från oppositionen eller från regeringen —, utan det krävs faktiskt kraftigt ökade resurser till olika samhällsinstanser för att dessa sedan skall kunna göra en uppföljning och analysera det hela. De måste ju ta reda på varför det går så sakta. Annars vet man inte vilka åtgärder som behöver vidtas. Jag delar uppfattningen att de företag eller de olika verksamheter som orsakar miljöstörningar också skall stå för uppkomna kostnader. Det är ju på det sättet som vi kan komma bort från sådana här problem. Men likväl krävs det resurser till olika samhällsorgan för kontrollens skull också när det gäller forskning och utveckling och för att höja kunskapsnivån. Nyligen besökte jag Kristinebergs havsforskningsstation. Jag stod visserligen inte på bryggan och ställde ut löften. Men jag kunde med egna ögon se hur dåliga resurser man hade — trots alla de satsningar från regeringens sida som Margareta Winberg här räknar upp. Man har inte tillräckligt med lokaler och de mest elementära resurser saknas — för att inte tala om det mycket angelägna forskningsprojekt som man vill genomföra men som det saknas resurser för. Det är helt uppenbart att det behövs minst de ytterligare medel som har föreslagits bl.a. av vpk, som framgår av detta betänkande.
Herr talman! Margareta Winberg anser att riksdagens viktigaste uppgift är att ställa krav. Ja, det kan väl en socialdemokrat säga som litar på att regeringen ordnar det mesta. Men den förmågan saknar faktiskt regeringen. Riksdagens uppgift är att fatta beslut om lagar och anslag. Margareta Winberg ger sken av att socialdemokraterna mer eller mindre ensamma skulle ha kämpat mot industrin och att det minsann inte har varit så lätt för dem. Men, Margareta Winberg, sanningen är ju den att socialdemokraterna inte har tagit fasta på möjligheten att få stöd för en aktiv och bestämd miljöpolitik. Det gäller t.ex. miljöavgifterna. Hur länge talade inte socialdemokraterna om att det här var ett sätt för industrin att köpa sig fri? Det gäller kravet på bilindustrin i fråga om avgasrening. I efterhand säger miljöministerns statssekreterare: Vi skulle ha kunnat gå fram hårdare. Men snälla nån, det erbjöd vi oss att göra redan 1985. Men den gången var socialdemokraterna inte så snabba att handla. Det gäller nya mål med framtida krav på utsläppsbegränsningar. Var står socialdemokraterna i det sammanhanget? Det är väldigt svårt att få till stånd ett handslag i TV när det gäller ett löfte — kanske därför att ett sådant löfte betraktas som ett hederslöfte, fjärran från vallöften som kan ställas ut och som sedan inte hålls. Nu säger Margareta Winberg att det i höst kommer krav som är betydligt hårdare än de krav som oppositionen kom med i fjol. Ja, fattas bara annat! Det har ju då gått ett och ett halvt år, och jag hoppas att vi alla har flyttat fram positionerna under den tiden. Därför är det inte särskilt hedersamt att redan nu så att säga plocka hem ädelhetens gloria. Faktum kvarstår: Socialdemokraterna röstade förra våren nej i ett rekordstort antal ärenden på miljöområdet. Vi i oppositionen fick gemensamt baxa regeringen framåt, steg för steg. Varför gick det inte att ta ett enda litet steg då? Det behöver inte handla om något som är i motsatsställning till ett steg som kommer om ytterligare ett och ett halvt eller två år, tvärtom. Vi har ju en hel rad förslag som visar den väg som skall gälla om flera år. Någon enstaka gång får man höra att kanske inte heller miljöministern är helt avvisande. Till slut, herr talman! Med fantastiskt stor entusiasm säger Margareta Winberg att socialdemokraterna nu har tagit sig an det tredje uppdraget, vilket skulle gälla miljöpolitiken. Men snälla nån, jag trodde att det var det första uppdraget för en socialdemokratisk miljömedveten regering!

Herr talman! Margareta Winberg är tydligen inte här i kammaren —i varje fall inte ännu — men här finns åtminstone någon representant för socialdemokraterna. Jag undrar vad det är för mening med att bara tala om vad socialdemokratin och regeringen har gjort. En debatt bör ju handla rätt mycket om vad man vill göra i framtiden. Jag tycker att socialdemokraterna skall komma ihåg att de är vågmästare i de flesta miljöfrågor. Det krävs ju stöd från bara ett parti för att regeringen skall få majoritet för att gå längre. Det är alltså inte på något sätt så att riksdagen bromsar regeringen, tvärtom. I det här betänkandet har faktiskt socialdemokrater och moderater gjort upp på många punkter. Det är inte heller så konstigt att anslagens storlek berörs i en budgetdebatt. Det är ganska naturligt att man talar om hur mycket pengar som bör satsas för olika ändamål. Margareta Winberg menade också att vissa partiers förslag kostar för mycket pengar, och hon tänker kanske t.ex. på miljöpartiet. Vi har aldrig sagt att vår miljöpolitik skulle innebära att man inte skulle få göra några materiella uppoffringar. Vi har finansierat många satsningar med hjälp av höjning av energiskatten, och vi har också fått prioritera på ett sådant sätt att vi inte har kunnat satsa på många andra angelägna områden i statsbudgeten. Vi ser dessa satsningar på miljöområdet som investeringar, som helt enkelt är nödvändiga för att samhället skall kunna fungera på sikt. Jag håller inte med Margareta Winberg om att det är onödigt att miljöavgifter har drivits av oppositionen. Det är ju faktiskt så, som Castberger sade, att socialdemokraterna tidigare av ideologiska skäl har varit motståndare till miljöavgifter. Margareta Winberg framhöll också att riksdagen inte skall detaljreglera utan skall hålla sig till de stora dragen och målsättningarna. Visst vore det bra om vi oftare kunde tala om detta — vi hamnar alldeles för många gånger i detaljer — men problemet är att det ofta blir så, när det har fattats beslut om målsättningar, att dessa inte följs upp. Kravet att kväveoxidutsläppen skall halveras fram till år 2000 kommer t.ex. inte att klaras med de konkreta åtgärder som det har fattats beslut om. Eftersom man inte kan lita på att målen följs upp, hamnar man i riksdagen hela tiden i att mer och mer tala om detaljer.

Herr talman! Åsa Domeij fick inget replikskifte med Margareta Winberg. Därför tänker jag nu ta upp några av de synpunkter som Åsa Domeij anförde i sin replik. Jag blev faktiskt litet förvånad. Jag har upplevt Åsa Domeij som en rejäl person, som tar upp sakfrågor, visserligen ur sitt partis synvinkel — vi kan ha olika uppfattningar; hon kan tycka att vi är färglösa osv., och det har hon rätt att tycka — men när hon säger att en kollega är mindre värd därför att han är suppleant i utskottet måste vi reagera. När Åsa Domeij och hennes partikamrater kom till riksdagen visade de övriga partierna tillmötesgående. Vi var på vårt håll med på att offra ordinarie platser för att ni skulle få sådana, även om antalet platser i utskotten inte hade utökats. Men nu utökades antalet ledamöter i utskotten, och därför kunde de flesta miljöpartister bli ordinarie ledamöter. Motsvarande ordning gäller dock inte för övriga riksdagsledamöter. Själv fick jag t.ex. vara suppleant under min första mandatperiod, och det är en helt naturlig ordning. Inom folkpartiet är det så — och det är säkerligen så också i de andra riksdagspartierna — att en riksdagsledamot inte är mindre värd därför att han eller hon är suppleant. När man talar i riksdagen är man lika mycket värd vare sig man är suppleant eller ordinarie, och man är sitt partis talesman. Den person som Åsa Domeij kritiserade därför att han är suppleant har dessutom faktiskt varit längre än Åsa Domeij i riksdagen och dessutom varit fyra år i departementet som informationssekreterare. Visst kan han ha avvikande uppfattningar i en del frågor, men han skall inte kritiseras därför att han är suppleant. Herr talman! Jag skall bara ställa några frågor till Inge Carlsson, som är utskottets talesman i denna debattrunda. Det gäller socialdemokraternas inställning till naturvården. Vi är alla stolta över våra älvar, sjöar, skogar och våtmarker, ja, över hela vår artrika svenska natur. Jag tror att också socialdemokraterna är det. Miljöministern, som inte längre är hos oss här i kammaren, håller lyriska anföranden, och är det inte så att vi när vi litet till mans håller anföranden inför våren, vare sig vi är socialdemokrater eller inte, ofta talar om vår svenska natur som vi är så stolta över? Men för socialdemokraterna är naturvården inte ett prioriterat område, och de anslag som går till naturvården är ganska otillräckliga. Som jämförelse kan jag säga att anslagen till naturvården är ungefär en tredjedel av anslagen till presstödet. Jag tycker att naturvården är en sektor som är värd minst lika mycket stöd — utan några värderingar i övrigt. Efter många års arbete, herr talman, har nu anslaget för inköp av mark höjts till 100 milj.kr. Vi har i folkpartiet i många år arbetat för en höjning av just det anslaget. Det är bra att den kommer nu, men många år har gått förlorade, och skyddet är för många värdefulla objekt så eftersatt och har fått flyttas så långt fram i tiden att anslaget, även om det nu höjs, är otillräckligt för att nå de mål som det är nödvändigt att nå. Målet för hotade arter har berörts här. Det är riktigt att det blir en marginell höjning genom att också moderaterna ställer sig bakom en höjning av det anslaget, men det hade varit rimligt att de förslag som naturvårdsverket lagt fram hade fått genomföras, och därför behövs ytterligare anslag också på det området. Hotet mot arterna är akut. I det sammanhanget vill jag säga till Åsa Domeij att det är en bra motion som Åsa Domeij och Anders Castberger tillsammans har skrivit om skyddet för pilgrimsfalken. Den är ett exempel på en art som är akut hotad. Ibland är det mycket viktigt att ta fram sådana exempel för att verkligen visa vad som händer när förändringar i naturen pågår. Folkpartiet har tillsammans med centerpartiet och miljöpartiet reserverat sig för att domänmark skall kunna överföras till naturvårdsfonden utan ersättning. Denna fråga har vi från folkpartiet drivit år efter år. Det är nu ganska många här i riksdagen som ansluter sig till detta förslag. Jag skulle vilja höra från Inge Carlsson: Vari ligger socialdemokraternas principiella motstånd? Är det inte så att domänverket har en speciell ställning som gör att man skulle kunna skriva ned verkets tillgångar och på det sättet till naturvårdsfonden föra över den del av domänverkets mark som skall skyddas? På det sättet får man ju mera resurser över till anslaget på 100 milj.kr. till naturmark. Nu får staten använda en stor del av det anslaget för att betala till sig själv. Vården av naturreservat och nationalparker är eftersatt. Det kan konstateras att det anslaget inte har kunnat höjas på samma sätt som anslaget för inköp av mark. Samtidigt är det så att oerhört många arbetstillfällen som tidigare funnits i form av beredskapsarbete har försvunnit. Jag frågar nu Inge Carlsson: Är det inte också angeläget att det anslaget för vård av naturreservat höjs på samma sätt som har skett med markanslaget? Herr talman! Jag vill till slut bara säga några ord om miljöbudgeten över huvud taget. Det är en snäv miljöbudget, på ungefär 700 miljoner. Det talas mycket om miljön i den, men när det kommer till budgetfrågorna är beloppen små. Folkpartiet har yrkat på en ökning på ungefär 200 miljoner till de 700. Det är i och för sig otillräckligt, men det är en klar markering av att miljöfrågorna för folkpartiet är ett prioriterat område. Socialdemokraterna har lyckats få igenom det mesta av sin budget, ofta med hjälp av moderata samlingspartiet, t.ex. när det gäller haven, havsforskningen och insatser mot havsföroreningarna, som annars skulle ha fått högre anslag. Någon gång är det andra partier som ställer upp; i fråga om vården av naturreservat har socialdemokraterna fått stöd av centern. Det borde vara rimligt att socialdemokraterna vet att det i riksdagen finns ett brett stöd för ökade insatser på miljöområdet, och det borde innebära att de i fortsättningen kan vara beredda att ställa upp en budget som ger bättre resultat. Med de kommentarerna vill jag yrka bifall till alla de reservationer till detta betänkande som folkpartiet har varit med om att avge.
Herr talman! Det är tråkigt att folkpartisterna lyssnar så dåligt i dag. Jag har aldrig sagt att någon skulle vara mindre värd för att han är suppleant i utskottet. Det var så att Castberger gick ut med en sak som var sakligt felaktig, och jag tänkte då att han kanske inte ens deltog i utskottssammanträdet eftersom han är suppleant. Själv är jag suppleant i skatteutskottet, och jag har aldrig någonsin varit där. Om jag ställde mig upp och pratade i skattefrågor vore det ganska naturligt om jag inte kände till vad som stod i någon annans partimotion, osv. När jag kollade såg jag att Castberger hade varit med under sammanträdet, och då är det tråkigt att han är osaklig och kommer med angrepp i en fråga där miljöpartiet har drivit samma linje i budgetfrågor både i år och förra året, då vi gjorde upp en statsbudget trots att vi inte satt i riksdagen. Här skall vi ju hjälpas åt och slåss mot de andra partierna.
Herr talman! Det var bra att Åsa Domeij kom med den här förklaringen, som ställer hennes inlägg i något annan dager. Jag fick klart den uppfattningen att det var Anders Castbergers suppleantskap som skulle kritiseras. Åsa Domeij nämnde att hon är suppleant i skatteutskottet men inte har varit med där någon gång, om jag fattade det rätt. Jag tror att Anders Castberger har varit med i jordbruksutskottet nästan lika många gånger som Åsa Domeij, trots att han är suppleant. Han deltar nämligen ganska regelmässigt där, så han är nog insatt i frågorna. När det gäller reservationen om kemikalieinspektionen, som är gemensam för folkpartiet och miljöpartiet, är det bra att vi har hamnat på samma linje. Även om det råder någon oklarhet i fråga om att vi från olika ståndpunkter i våra motioner har kommit fram till samma resultat, är det ändå bra att vi har den här reservationen tillsammans. Det sade också Anders Castberger, om jag inte minns fel, i sitt replikskifte med Åsa Domeij. Det är bra att vi var och en från olika utgångspunkter har motionerat i frågan och kommit till samma slutsats.
Herr talman! Det är glädjande att många av suppleanterna tycker att det är så trevligt i jordbruksutskottet att de är med ofta. Jag skulle naturligtvis gärna vilja vara med i skatteutskottet, eftersom det är roligt med skattefrågor, men tyvärr har vi miljöpartister inte så många suppleanter att sätta in, utan vi missar många intressanta utskott. Jag hoppas att Anders Castberger också i fortsättningen skall vara med mycket i jordbruksutskottets arbete, så att vi tillsammans kanske kan skriva en motion om något annat utrotningshotat djur nästa år. Vi kan skriva om malen, eftersom vi skrev om pilgrimsfalken i år.

Herr talman! Före middagspausen debatterades miljöpolitiken mera principiellt och de stora frågorna om havsmiljön, försurningen och annat. Karl Erik Olsson förde då fram centerpartiets synpunkter, och Karin Starrin kommer senare att prata om försurningen och kalkningen av marker, som är en nödvändig ingrediens i detta arbete. När jag i går kväll funderade på vad jag skulle prata om satte jag på TV:n, och där fördes ett resonemang om landsbygdskampanjen. Lill-Babs talade om hur bra och viktig den var och vilket engagemang som fanns hos människorna. Jag tänkte då att det egentligen är en sak som hör ihop med dessa frågor. Vill vi att människor skall leva och bo där ute, att de skall uppleva det som positivt, måste vi också ha kvar en landsbygd och ett landskap, som har kommit till genom att människor har format det. Mycket av detta håller på att försvinna. Jag tänker då på hagmarkerna. I betänkandet står det att en inventering har gett vid handen att det fortfarande finns 100 000 ha hagmarker men att mycket håller på att växa igen. Det beror på att djurantalet har minskat och att djuren har koncentrerats, vilket innebär att dessa marker blir över. Centerpartiet har i en reservation sagt att det borde satsas pengar på detta. Det är NOLA-stödet som används. Regeringen och socialdemokraterna är nöjda med det tidigare anslaget, medan vi plussar på 15 milj.kr. för att kunna ge ett arealbidrag eller ett stöd till dem som vill hjälpa till och hålla hagmarkerna öppna, vilka annars ganska snart blir förstörda. Både ur turistsynpunkt och ur den synpunkten att den flora som finns här behöver bevaras, som någon tidigare sade om skogsmarken, på grund av att Prot. 1988/89:95 den i ännu högre grad utgör en genbank, med många växter som är på väg 12 april 1989 bort från vår flora, är det så viktigt att satsa på hagmarkerna. Miljövård En liknande fråga gäller fäbodbruket, som också håller på att försvinna undan för undan. Här har vi i centern ställt oss bakom en motion av miljöpartiet, som vill satsa 450 000 kr. extra just för fäbodarna. När vi såg det tyckte vi att 450 000 kr. var väl använda pengar, om man på det sättet kunde bevara litet fler fäbodar. Det är en kulturhistoria som håller på att försvinna, och sådana här kulturvärden skall man vara rädd om. Detta är samtidigt en landsbygdsfråga, därför att i de områden där fäbodarna finns är det ännu viktigare att det finns människor kvar, att det finns någon som vill ta hand om fäbodarna och göra någonting av dem — annars försvinner de. Naturvården har fått ökat anslag i budgeten när det gäller köp av mark. Det är bra, men behovet att köpa in mark för naturreservat och nationalparker är betydligt större än de pengar som vi gemensamt på detta sätt har varit beredda att satsa. Därför har centerpartiet och folkpartiet en gemensam reservation, där vi föreslår att domänverket inte skall ta betalt för den mark som man får släppa till. Jag skall inte vidare utveckla det resonemanget, eftersom Lars Ernestam gjorde det alldeles nyss. Det är onödigt att jag upprepar det, eftersom vi är helt överens. Det måste vara onödigt att staten tar pengar med den ena handen och betalar till den andra, dvs. från naturvården till domänverket. Domänverket och domänfonden borde kunna släppa till denna mark. En annan viktig fråga när det gäller att bevara flora, fauna och annat är skyddet av hotade arter. Centerpartiet har väckt en motion om att anslaget till detta skall ökas med 5 milj.kr. Här finns det nämligen alldeles för litet pengar för att man skall kunna göra någonting av allt det som borde göras. Skyddet av hotade arter blir allt viktigare, inte bara när det gäller växter, där läget är något bättre, utan framför allt också när det gäller djur, såväl bruksdjur och produktionsdjur som vilda djur. Den avel som vi har i Sverige och även runt om i världen innebär ofta att en hel del av det ursprungliga tas bort. Det kan någon gång bli nödvändigt att gå tillbaka och börja om på nytt om något slår fel. Avelsmaterialet kan helt enkelt bli för smalt, och då är det viktigt att ha sådana här resurser. Vi hade föreslagit 5 milj.kr., men i utskottet blev det majoritet för en ökning med 800 000 kr. Det var den moderata motionen som fick utskottsmajoritetens stöd efter det att socialdemokraterna hade taktikröstat, så att de fick det från deras synpunkt billigaste motförslaget, vilket alltså var moderaternas. De andra partierna ville ha ett högre anslag, men det är klart att vi när deras förslag föll fick ansluta oss till moderaternas förslag på 800 000 kr. Det är ett steg på vägen, men det är ett alldeles för kort steg. Vi borde kunna göra betydligt mer. Centerpartiet har också en reservation där vi skriver att staten borde stödja Åby Avelscentrum. Detta avelscentrum byggs upp på västkusten, och invigning kommer att ske i sommar. Man har kommit ganska långt på väg. Här skall det då bli en fristad för inhemska raser. Det gäller boskap av olika slag men också en del vilda djur. Centrumet byggs upp efter principen att 119 djuren skall leva ett naturligt liv och inte i första hand för att människor skall kunna komma och se på djuren. Naturligtvis kommer man att kunna se på djuren, men det är inte det väsentliga. Därför krävs det ett större samhälleligt stöd av verksamheten. Enligt vår åsikt hade det alltså varit riktigt, om riksdagen hade ställt sig bakom detta. Nu är naturligtvis inte möjligheterna helt borta bara därför att riksdagen inte har ställt sig bakom. De myndigheter som har att hantera frågan kan givetvis gå in med ett stöd och bör också göra det. Men då ökningen inskränkte sig till 800 000 kr. är naturligtvis möjligheterna begränsade. Det hade emellertid varit bra om riksdagen hade stött vårt förslag. Åsa Domeij tog upp ett resonemang om våtmarker, och hon har också en reservation. Hon framhåller att våtmarkerna är bra när det gäller att klara kväveomsättningen och minska kväveläckaget. Åsa Domeij funderade över varför vi inte kunde stödja reservationen i år, eftersom vi i höstas hade en gemensam reservation. Den gången handlade det om att vi hade ett principiellt uttalande. Vi krävde att man åtminstone skulle undersöka hur det hela skulle gå till. Fortfarande har vi samma inställning. Också vi tror att det här är ett bra sätt att ta hand om den näring som kommer ut i markerna, så att den inte släpps ut i vattendragen. Men vi är inte helt säkra på hur det skall gå till. Därför är vi inte beredda att satsa pengar. Vi måste först klara ut hur vi skall gå till väga, för det är inte så enkelt. Man måste veta om markerna i fråga är lämpliga. Man måste ha tillgång till markerna, och man måste också veta hur man skall göra. Idén är bra, och vi måste arbeta vidare med den, men just nu är vi alltså inte beredda att satsa de pengar som miljöpartiet föreslår. Med det sagda yrkar jag, herr talman, bifall till samtliga centerreservationer i betänkandet.
Herr talman! Jag tänkte bara nämna vad de 10 miljonerna i våtmarksprojektet skall användas till. Det står så här i reservationen: ”För att utreda vilka marker i kustområden och kring vattendrag som är lämpliga våtmarker och påbörja arbetet med att återskapa dessa krävs en ytterligare resursförstärkning med 10 milj.kr.” Det gäller alltså att ta reda på just de saker som ni önskar information om inom centern.
Herr talman! Enligt vår åsikt har naturvårdsverket ett uppdrag att göra detta, och naturvårdsverket kan klara det med de tillgängliga resurserna.

Herr talman! Miljövård är kulturvård, är naturvård, är den vård som ger grunden för vårt liv och vår värld. Som vanligt är det omöjligt att dra gränser, och de gränser som dras av praktiska skäl känns ofta besvärande. Sverige är ett lyckligt lottat land vad beträffar ännu orörda naturområden. Men i vår iver att öka vår materiella välfärd offras många naturvärden för ekonomisk exploatering, ibland nödvändig, ibland mer eller mindre onödig. Det gäller utbyggnad av älvar och vägsystem, turism, dikning av våtmarker osv. Vi blir allt fattigare och med skadorna på arter och biotoper alltmer sårbara. Balansgången är ofta svår i valet mellan insatser för å ena sidan ekonomiska och sociala mål, å andra sidan bevarandemål. Ändå vet vi nu att mer hänsyn borde tas till bevarandefrågor, eftersom naturens och miljöns bevarande är grunden för samhällets överlevnad.

Av detta framgår tydligt att vi i samhällsplaneringen måste sträva efter en helhetsbild och inte enbart se till ekonomiska och sociala intressen. I naturresursoch miljökommitténs utredning, som för en stund sedan nämndes av Karl Erik Olsson och som borde nämnas betydligt oftare, uppställdes fem etiska normer, som kan tjäna som riktlinjer för naturvårdande insatser. 1. Människan måste utnyttja naturen, men när hon väl har tagit den i bruk bör hon fortsätta att bruka den på ett sådant sätt att ekosystemets produktionsförmåga bibehålls. 2. Oumbärliga ekologiska processer och livsviktiga system skall vidmakthållas. 3. Genetisk variation skall bevaras. 4. Användningen av icke förnybara naturresurser skall vara inriktad på uthållighet. 5. Människan skall skyddas möt skadliga miljöbetingelser, särskilt mot sådana som kan ge avsevärt försämrad livskvalitet eller ärftliga skador på släktet. Till dessa normer har vi lagt ännu en: 6. Människan skall visa respekt och hänsyn för andra livsformer. Dessa livsformer besitter ett unikt egenvärde som, en gång förstört, inte kan återskapas. Vi försöker att ha dessa normer framför ögonen när vi fattar beslut. Med anledning av naturvårdsärendenas behandling i jordbruksutskottets betänkande nr 13 vill jag här redogöra för vårt ställningstagande. Beträffande det mesta i den folkpartistiska reservationen 22 om riktlinjer för skydd av kulturlandskapet håller vi med, men trots det vill vi inte stödja den.

Självfallet skall det övergripande syftet vara att hålla natur och kultur levande och starka. Vi vet att vi blir fattigare när en åkerholme eller ett skogsbryn plånas ut, vi vet att de moderna jordbruksmetoderna går hårt åt ängsoch hagmarker, vi vet att kulturlandskapets öppna slingrande diken med sin vegetation och sin djurvärld är goda reningsverk för de närsalter som i stora mängder övergöder sitt mottagarvatten, just så som Åsa Domeij nämnde beträffande våtmarksprojektet. Vi har en plikt gentemot kommande generationer att bl.a. bevara återstående outbyggda älvar. Naturligtvis är det önskvärt att det skall löna sig strikt ekonomiskt att bevara odlingslandskapet, och det kan det också med makthavarnas goda vilja och mångsidiga konsekvensanalys. Det beror på vad vi vill räkna in i en strikt ekonomi och i en långsiktig ekonomi. Vi ser också denna reservation som alltför kategorisk vad beträffar uttalandet om den generella arealersättningen som lösningen på problemet. Arealersättningar är bra, men det är inte säkert att det är tillräckligt. Pengar kan vara till stor hjälp, som vi alla vet, men pengar är inte allt. I reservation 25 yrkar vi att anslaget till mark för naturvård skall höjas med 1 440 milj.kr. för att göra det möjligt att köpa in urskog i större utsträckning än regeringens förslag medger. Ända in på 1800-talet stod den svenska urskogen — den ännu av människan tämligen orörda gammelskogen — i det hela orörd från Värmlands och Dalarnas obygder upp mot fjällen. Men under det senaste århundradet har avverkningsmaskinerna i allt snabbare takt gått fram över praktiskt taget hela den väldiga nordsvenska skogen. Allt färre urskogsrester blir kvar. Några urskogsnationalparker finns undantagna: Muddus, Hamra och Smålands lilla vackra Norra Kvill. Med minskande storskogsarealer får de trädbyggande stora rovfåglarna allt mindre jaktområde och allt färre kraftiga boträd, och de stora rovdjuren får allt mindre livsrum. I USA har man funnit att dessa näringspyramidens stora och fåtaliga toppdjur kräver ett större utrymme än man antagit. T.o.m. i de förhållandevis stora nationalparkerna där blir antalet djur allt mindre beroende på att deras vildmark har begränsats för snävt, trots den amerikanska storslagenheten. Som ytterligare skäl till att bevara så mycket som möjligt av dagens urskogsrester vill jag bara nämna deras värde för forskningen, nu och i framtiden. Så har vi två reservationer, 26 och 27, som gäller finansiering av mark för naturvård. De har avgivits av folkpartiet enbart, resp. centern, folkpartiet och miljöpartiet tillsammans. De har så mycket gemensamt att en stilla undran väcks om varför man inte skrivit sig samman om dem. Däri yrkas att resurserna för underhåll av nationalparker skall kunna överföras till naturvårdsfonden. Vi stöder reservation 27, vari yrkas att 15 milj.kr. årligen överförs från domänfonden till naturvårdsfonden för att markägare därur skall kunna ersättas för mark som avsätts som naturreservat. När det gäller vård av reservatsmark föreligger fyra reservationer, varav en från miljöpartiet. Däri yrkar vi att 102 143 000 kr. får disponeras för nämnda ändamål för att vi nöjaktigt skall kunna klara vården av de allt större arealer som måste skyddas. Folkpartiet och miljöpartiet stöder båda arbetet med att få en livskraftig stam av pilgrimsfalk i Sverige. Det har redan tidigare nämnts här. För att klara detta även i fortsättningen vill vi förstärka anslaget för vård av hotade arter. Pilgrimsfalken stod på gränsen till utrotning under 70-talet, och år 1976 fanns bara ett tiotal par i livet. De blev det klassiska och sorgliga exemplet på hur bekämpningsmedel anrikas uppåt i näringspyramiden och hur de förhållandevis få topporganismerna drabbas hårdast och har svårast att återhämta sig. Vi är alla medvetna om att våra sälarter, gråsäl, knubbsäl och vikare, har skadats av miljögifter och sjukdomar och därför minskat oroväckande i antal. För vikaren, den minsta och nordligaste Östersjösälen, krävs först en inventering, därefter uppfödning för att den skall klara sig igenom det skammens skede som vårt förorenade innanhav befinner sig i. Även knubbsäl och gråsäl behöver vår hjälp. I reservation 44 föreslår vi därför tillsammans med folkpartiet att två säluppfödningsanstalter anläggs, den ena för vikare vid Hälsingekusten, den andra vid Blekingekusten, främst för knubbsälen. I ett särskilt yttrande om vård av utrotningshotade arter avstår ledamöter från centern, folkpartiet, vpk och miljöpartiet från att reservera sig, eftersom utskottets majoritet föreslår att anslaget till detta skall höjas. Med detta yrkar jag bifall till följande reservationer till jordbruksutskottets betänkande 13: 23, 25, 27, 32, 34 och 44.
Herr talman! Anna Horn har talat så vackert om en rad reservationer som miljöpartiet och folkpartiet har tillsammans, så jag kanske inte skulle ha begärt någon replik. Men någon av de synpunkter hon anförde kring riktlinjerna för kulturlandskapet vill jag ändå bemöta. Den store vårdaren av vårt kulturlandskap är bonden. Hittills har det varit lönsamt för bonden att ha spannmålsproduktion och att ha djur. Men ur folkpartiets synpunkt är det lika viktigt att han också kan få ersättning för den kulturvårdande insats som arbetet med kulturlandskapet innebär. Det är en för samhället lika viktig insats. Det är för detta vi har satt det övergripande målet. Jag förstod av Anna Horns inlägg att miljöpartiet inte ställer upp bakom den målsättningen. Hur menar miljöpartiet då att man skall klara kulturlandskapet, om ingen skall få ersättning för det arbete som måste göras för att hålla kulturlandskapet i helgd?
Herr talman! Jag förstår inte riktigt varför vi skulle vägra betala för kulturvårdande arbete. Det ligger inte alls i vår linje. Det är självklart att kulturvården skall betalas. Jag förstår inte riktigt angreppet.

Herr talman! Jag får försöka förklara det ytterligare. När man gör en arbetsprestation får man pengar i handen, inte sant? På det viset blir det lönsamt för den som gör jobbet. Det är lönsamt för bonden om han får ersättning för sin spannmål. Det är lönsamt för honom om han får ersättning för sin djurhantering. Även om lantbruket i dag förvisso inte är lönsamt i och för sig, får han ändå inkomster. Det vi menar med lönsamt i detta fall är att det skall vara lika lönsamt för honom att göra kulturvårdande insatser.
Herr talman! Jag förstår fortfarande inte varför anklagelsen kommer. Vi har aldrig sagt att vi inte vill betala för kulturvårdande insatser.

Herr talman! Lars Ernestam ställde en del frågor. Jag skall försöka besvara några i mitt anförande. Den första frågan gällde socialdemokraternas inställning till naturvården. Jag kan svara att det socialdemokratiska samlade omdömet om miljöpolitiken har bärkraft även på naturvårdens område. Det relativt nya och den grundläggande förändring av miljöoch naturvårdspolitiken som vi står för är, att vi nu gått in i en fas då allt större insatser görs för att förebygga skador på natur och miljö, jämsides med akuta räddningsinsatser. När vi utnyttjar våra naturresurser måste den ekologiska mångfalden värnas. En genomgående mer varsam syn på hur vi använder naturen är helt nödvändig. Den skall brukas, inte förbrukas. Vi anser vidare att representativa områden av alla förekommande naturtyper bör säkerställas. Skyddet av urskogar, våtmarker och vissa naturtyper i odlingslandskapet skall prioriteras. Mångfalden i flora och fauna bör bibehållas och ett samlat handlingsprogram för hotade arter utarbetas. Mark skall i större utsträckning säkerställas och göras bättre tillgänglig för rekreation och friluftsliv, särskilt runt våra tätorter. Vi socialdemokrater anser också att i ett långsiktigt perspektiv måste naturvård och ekonomisk utveckling gå hand i hand. Som bekant är detta två områden som vi socialdemokrater prioriterar högt. Jag skall nu beröra de frågor som tas upp under anslagen B6-B9. Dessa frågor behandlas också i reservationerna 19-34. I reservation 19-24 framhåller reservanterna att bidraget till naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet skall ökas. Centern och folkpartiet har en gemensam reservation, där de kräver ytterligare bidrag med 15 milj.kr. Vpk kräver en ökning med 13 milj.kr. i sin reservation, och miljöpartiet kräver en ökning med 14,5 milj.kr. I reservation 23, som Lennart Brunander berörde, föreslås dessutom 450 000 kr. som ett stimulansbidrag till fäbodbruk från anslaget till naturvårdsåtgärder. Jag vill i detta sammanhang upplysa kammarens ledamöter om att regeringen i förra veckan beslutade att avsätta 30 milj.kr. för naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Dessa 30 milj.kr. skall inriktas mot att utveckla kulturlandskapet och skapa nya landskapsbilder för att minska ensidigheten framför allt i slättbygder, där det intensiva jordbruket fått särskilt negativa effekter på natur och miljö. Jag yrkar avslag på reservationerna 19-23 med det konstaterandet att regeringen satsar mer än vad reservanterna föreslagit. När det gäller anslaget B7 Mark för naturvård har två reservationer fogats till betänkandet. Från detta anslag betalas statens förvärv av värdefulla naturområden. Frågan diskuterades ingående vid förra riksmötet, då regeringens proposition Miljöpolitiken inför 90-talet behandlades. Utskottsmajoriteten delar miljöministerns inställning att alla förekommande naturtyper bör säkerställas i en sådan utsträckning och på ett sådant sätt att de kan bibehållas i ekologisk stabilitet och med bevarat artinnehåll. Utskottet finner det särskilt tillfredsställande att särskild uppmärksamhet riktas mot skyddet av våra urskogar. Detta är viktigt därför att många djur och växter är helt beroende av urskogsmiljön. Naturvårdsverket har föreslagit att anslaget höjs från 40 till 60 milj.kr. Utskottsmajoriteten anser inte att det räcker. Många urskogar hotas av avverkning och kräver därför omedelbara insatser för skydd och bevarande. Vi delar därför miljöministerns uppfattning att en kraftig resursförstärkning på 100 milj.kr. görs för detta ändamål. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan under p. B7 Mark för naturvård och avslag på reservation 24 från moderata samlingspartiet, som anvisar 20 milj.kr. mindre än utskottsmajoriteten. Och jag yrkar naturligtvis avslag på reservation 25, där miljöpartiet yrkar på en höjning med 1 440 milj.kr. mer än utskottsmajoriteten. Förslag om överföring av mark från domänverket till naturvårdsfonden tas uppireservationerna 26, 27 och 28. Även denna fråga behandlades ingående vid förra årets riksmöte, då miljöpolitiken inför 90-talet diskuterades. Riksdagen delade då utskottsmajoritetens uppfattning att ersättningsfrågan, då produktiv skogsmark tas i anspråk för naturvårdsändamål, skall bedömas på samma sätt när det gäller domänverksmark. Det skall alltså vara likställighet, oavsett vilken mark som tas i anspråk för naturvårdsändamål. Jag yrkar avslag på reservationerna 26, 27 och 28. Jag skall kort kommentera anslaget B8 Vård av naturreservat m.m. Regeringen föreslår ett reservationsanslag på 52 140 000 kr. Centerpartiet har tillstyrkt anslaget, medan de övriga partierna är splittrade.

Jag skall slutligen beröra anslaget B9 Vård av hotade arter m.m. Utskottet understryker behovet av kraftfulla åtgärder för skydd av utrotningshotade växtoch djurarter. Med godkännande av moderaternas motion Jo865, yrkande 3, satsar vi nu 4 milj.kr. till utformandet av ett särskilt handlingsprogram för vård av akut hotade arter. Centerpartiet har återkommit med krav om ett stöd från riksdagens sida till Stiftelsen Bohus Avelscentrum — Åby Säteri. Frågan diskuterades i december 1988, och utskottet framhöll då som nu att vi inte bör utpeka stiftelsen som mottagare av statligt stöd i form av ekonomiskt bidrag e.d. Jag instämmer i Lennart Brunanders uppfattning att detta är en myndighetsfråga, och nu har vi alltså ökat anslaget. Därför yrkar jag avslag på reservation 33; särskilt anvisa ytterligare 2 milj.kr. för att säkerställa pilgrimsfalkens fortbestånd. Pilgrimsfalken är en akut hotad art, som naturligtvis ingår i det pågående arbetet med utformandet av det särskilda handlingsprogrammet. Jag vill, herr talman, slutligen yrka avslag på reservationerna 19-34 och bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess betänkande 13 i dess helhet.
Herr talman! Nu har jag fått hjälp av Åsa Domeij med att upplysa mitt förmörkade sinne om vad Lars Ernestam egentligen var ute efter. Men det är inte konstigt att...

Herr talman! Jag lyssande på Inge Carlssons anförande, och han sade att vi har gått in i en ny fas på detta område. Men när det gäller anslagsförstärkningarna står vi med undantag av anslaget Mark och naturvård i stort sett kvar på samma ståndpunkt som tidigare. Jag tror att Inge Carlsson sade fel när han påstod att vi har fått en resursförstärkning på 100 milj.kr. Jag hoppas att det var en felsägning. Vi har ju fått en höjning av anslaget till 100 milj.kr., och det var väl det Inge Carlsson menade. Jag vill'ta upp en principdiskussion kring kulturlandskapet och vården av naturreservat, som Inge Carlsson också tog upp. Vad är det för fel, Inge Carlson, på synpunkten att det skall vara för en lantbrukare lika lönsamt att vårda kulturlandskapet som det är för en lantbrukare att bedriva annan verksamhet. Om denne lantbrukare skall kunna ägna sig åt vård av naturlandskapet, måste det då inte ställas större anslag till förfogande? Det är ju det som vi har föreslagit i våra anslagsmotioner. Inge Carlsson säger att vi har tillräckligt med pengar anslagna för att klara tillsynen av naturreservat. Jag skulle vilja fråga Inge Carlsson om han har varit ute i verkligheten och studerat tillståndet i våra naturreservat nu när en så stor del av beredskapsarbetena har tagits bort. Är det inte beklagligt, Inge Carlsson, att vi inte kunde uppnå en majoritet i riksdagen för att höja just det anslaget?
Herr talman! Inge Carlsson tyckte att regeringen var väldigt duktig i förra veckan, då den anslog 30 milj.kr. för att göra något åt odlingslandskapet. Det är naturligtvis rätt mycket pengar, men man tog då dessa pengar från de medel som avsatts till statens ansvar för spannmålsöverskottet. Det är klart att det då är lätt att vara rundhänt. Jag vet inte om jag är särskilt imponerad av det handlingssättet. Det var inte direkt det som var avsikten med de här pengarna. De kommer säkert att göra god nytta i det sammanhanget, eftersom socialdemokraterna avstår från att göra någonting i budgetsammanhang; i stället försöker man reparera litet på det här sättet. Det är inte särskilt snyggt att göra så, men det är klart att det går det också. Jag är emellertid inte imponerad av det. Vi tycker att det här är en fråga som hela svenska folket har ansvar för — därför skall vi ta pengarna ur budgetmedel, och därför ser våra förslag ut som de gör. När det gäller Bohus Avelscentrum vill jag säga att de ökningar som det beslut som vi kommer att fatta i morgon innebär inte är så stora att de får någon avgörande betydelse för myndighetens möjligheter att lämna ett ökat bidrag eller att lämna något bidrag över huvud taget. 800 000 kr. är inte mycket i det sammanhanget. Då hade man åtminstone behövt biträda centerns förslag om en ökning med 5 miljoner. I så fall hade myndigheten haft möjligheter att lämna bidrag — nu är möjligheterna mycket begränsade.
Herr talman! Till Lars Ernestam kan jag säga att jag anser att det ingår i en jordbrukares arbetsuppgifter att vårda både sina djur och sin mark, och för det får han naturligtvis ersättning. Ju bättre han sköter de tingen, som han själv äger och förvaltar, desto bättre inkomster har han naturligtvis att hämta. Att vi skulle behöva ge jordbrukarna statlig lön för att på det sättet bidra med pengar är folkpartiet ensamt om att diskutera. Till Lennart Brunander vill jag säga att vi måste fördela pengarna på bästa sätt. Vi anser att det är bra med en kraftig resursförstärkning med 30 milj.kr. till odlingslandsbygden. Vi skäms inte för att vi ökar på det anslaget. Men jag förstår att ni tycker att det är knepigt att regeringen nu ger mer än ni tidigare har reserverat er för. Lennart Brunander sade själv tidigare att Åby Avelscentrum skall invigas nu isommar. Såvitt jag förstår har man haft många sponsorer, som har sett till att det nu kan förverkligas. De 4 miljoner som vi nu har anslagit är nästan på miljonen när vad naturvårdsverket har begärt. Jag hoppas naturligtvis att det, om Åby Avelscentrum skulle behöva ha ytterligare pengar, finns möjligheter att vända sig till myndigheten. När Åby Avelscentrum är invigt skall man bedriva verksamheten med intäkter från entréavgifter, så det kommer säkerligen att gå bra.
Herr talman! Vårt lantbruk har genomgått stora förändringar. Från betesdrift, där man hade hagmarker som utvecklade särskilda biotoper och ekologiska system, har man övergått till en annan form av jordbruk. Det landskap som på det sättet har skapats genom århundraden är ett utomordentligt värdefullt landskap. Men det är självklart att bonden inte har haft råd och möjlighet att hålla det öppet under de förändringar som har ägt rum inom jordbrukspolitiken. Vi inom folkpartiet säger då — det är kanske riktigt att vi är ensamma om att ha den uppfattningen — att det är en viktig uppgift för lantbrukaren att göra en insats för att hålla delar av det landskapet öppet. Det är ett landskap som vi behöver bevara delar av för framtiden. Då tycker jag att det är hårt att säga som Inge Carlsson: Det skall inte utgå någon ersättning för jobb som man gör i det sammanhanget! ener stawngt anstanua personer, VENVVEr Ha EISaWNNg 11 SUL JUVU. VI LYCKET därför att det är lämpligt att stödet kan användas som förstärkning för de markägare som gör en extra insats för att hålla kulturlandskapet öppet. Konstigare är inte den saken.

Herr talman! Skogen är en förutsättning för oss i Sverige — för industrin, för jordbruket, för naturvården, för kulturarvet. Det har vi hört i många inlägg tidigare under dagen. Skogen är en av de viktigaste råvaror vi har i vårt vackra land. Många av våra basindustrier är uppbyggda på trä i olika former. Det gäller inte minst de industrier som finns hemma i min kommun, Ovanåker. Kan vi då acceptera att vår skog förstörs? Naturligtvis inte. Men varför görs det då ingenting? Varför, varför, kan vi fråga oss. Olika alarmerande rapporter kommer nu till vår kännedom. Nu senast röt skogsstyrelsens generaldirektör till. 650 000 hektar skogsmark i södra och sydvästra Sverige har kraftiga ekologiska rubbningar i näringstillförsel, ökat kväveläckage och frigörelse av giftigt aluminium. Markförsurningen i kombination med den ökade kvävetillförseln från atmosfären medför att vi fått en skog med betydligt lägre motståndskraft mot naturliga påfrestningar, samtidigt som kväveläckaget från själva skogsmarken ökar. Herr talman! Den enda möjlighet som vi på sikt har att stoppa den här katastrofala utvecklingen är att minska och sedan få stopp på utsläppen. Men nu genast behövs det kraftfulla insatser, i form av vitaliseringskalkning. Skogsstyrelsen har genom noggranna kartläggningar kommit fram till att det behövs kraftfulla direkta insatser. Därför är det anmärkningsvärt att utskottets majoritet och även regeringen stilla sitter och inväntar resultatet av det uppdrag som naturvårdsverket fått och som gäller ett nytt handlingsprogram. Jag hörde också att Margareta Winberg betonade förväntningarna på det uppdraget. Det är naturligtvis bra att naturvårdsverket studerar och arbetar fram nya metoder och nya lösningar. Men att skogen behöver insatser vet vi, och det är nu som insatserna behöver göras. När jordbruksutskottet hade utfrågning om havsmiljön skickade professor Lennart Schotte med en särskild vädjan till ledamöterna: Satsa på kalkning och på vitaliseringsgödsling! Alla partier har tidigare inlägg betonat vikten av att vi gör någonting. Men det kan vi bestämma redan nu, om vi menar allvar med våra olika påståenden. Vi kan nu bevisa för svenska folket och även för skogsstyrelsen att vi menar allvar med det vi har sagt här under dagen. Det gör man bäst genom att stödja centerns reservation nr 12. Det är den enda reservation som klart uttrycker krav på mer pengar till skogskalkning. Det viktigaste livsmedel vi har är vårt dricksvatten. Vi återkommer till den debatten senare här i kammaren. Men vi behöver redan nu markera att vi behöver ett extra stöd till åtgärder för enskilda vattentäkter. Inte alltför sällan ser vi samband mellan ökad försurning och sämre dricksvatten. Det är mycket viktigt att vi här sätter in åtgärder, så att vi kan bryta den här oroväckande utvecklingen, som vi också får fler och fler rapporter om. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 15. Herr talman! Vi vet att den stora boven i dramat om naturen är trafiken och den ökade bilismen. Bilavgaserna står för en stor andel av de miljöfarliga utsläppen. Biltätheten ökar snabbt, och alla prognoser visar nu på att ökningstakten kommer att hålla i sig. Energiministern, som tyvärr inte längre är kvar i kammaren, försäkrar att målet i det trafikpolitiska beslutet om en minskning av bl.a. kväveutsläppen med 30 96 skall nås före 1995. Dessutom hade hon modet att säga att detta bara är ett delmål. Ändå vidtas inte några som helst konkreta åtgärder för att nå dit; hon hänvisar återigen till naturvårdsverkets uppdrag att utreda. Det är dags att nu sätta in konkreta åtgärder! Det var mycket förvånande men mycket glädjande att höra att trafiksäkerhetsverkets generaldirektör Lars Eggertz också har överbevisats. Från att ha varit helt kallsinnig inför argument är han nu beredd att av miljöskäl sänka hastigheterna på vissa extremt utsatta sträckor. Man ligger så nära gränsen för att något allvarligt skall hända, säger han, och därför behövs alla åtgärder för att minska utsläppen. Det råder inget tvivel om var centern står i denna fråga. Jag frågar majoriteten i utskottet: Var står ni i frågan om hastighetsgränser? Anslaget till åtgärder mot luftföroreningar och försurning är alltså för lågt tilltaget för att vi skall klara vår natur. Därför vill vi i centerpartiet höja anslaget med 45 milj.kr. till totalt 210 miljoner. Det anmärkningsvärda är att regeringen inte är tillräckligt handlingskraftig för att finna former för att fördela detta anslag. Från budgetåret 1987/88 har en reservation gjorts på detta anslag med hela 117 miljoner. Detta sker samtidigt som vår värdefulla skog förlorar sina livsbetingelser, våra vattendrag växer igen och våra brunnar försuras. Herr talman! Var finns handlingskraften?

Herr talman! Alldeles nyss fick vi höra en fin plädering av Lennart Brunander för vår motion om fäbodar. Jag skall tillägga litet och yrka bifall till den. Redan på 1200-talet fanns fäbodar, men egentligen är de en gammal rest av nomadlivet: byta bostad — byta betesmarker. Detta är och har varit ett sätt att utnyttja naturen utan att överutnyttja den. För framtiden har fäbodarna värde som bevarare av gammal kultur, gammalt hantverk, gamla djurraser, de speciella biotoper som finns omkring fäbodarna med delvis öppna tun och s.k. fäbodskogar, där djuren håller rent från sly och undervegetation. Vi bör bevara kulturlandskapet. Stadsbor — ungdomar och barn — bör ha möjligheter att som turister eller som fäbodbrukare få se eller pröva på fäbodlivet. Fäbodlivet ger en begränsad sysselsättning, men dock sysselsättning, i några av våra landskap, främst i Jämtland, Härjedalen och Dalarna. Men det behövs stöd till denna verksamhet, och det är bråttom. Varje år försvinner flera levande fäbodar på grund av fäbodbrukarnas höga ålder. Det finns emellertid ett stort intresse hos ungdomarna att bruka fäbodar om de får rimliga förutsättningar för detta. Därför har miljöpartiet tillsammans med centern och vpk yrkat på ett anslag om 450 000 kr. under följande budgetår. Jag yrkar bifall till reservation 23.

Herr talman! Jag lägger mig i den här debatten därför att det som tas upp i jordbruksutskottet har samband med det som behandlas i utbildningsutskottet. Där sitter jag som ordinarie ledamot. Margareta Winberg tog tidigare i dag upp det förhållandet att mycket pengar har satsats på forskning om havsföroreningarna. Detta har bl.a. utbildningsutskottet gjort. Härmed vill jag deklarera att det var ett mycket krystat förslag som lades. Alla som hade framlagt förslag om att höja anslagen med 15-20 milj.kr. till havsforskning fick se anslaget sänkt till 5 milj.kr. — det var verkligen en krystning. De 30 milj.kr. som skall satsas på havsforskningen kommer att satsas stegvis. Bara en bråkdel satsas första året. Annika Åhnberg tog i sitt anförande upp att hon besökt Kristinebergs marinbiologiska centrum och blivit förvånad över hur dåliga förhållanden man där arbetade under. Även Åsa Domeij och jag har varit där. Förhållandena är under all kritik. De har varken utrustning eller något laboratorium att tala om. Laboratoriet där 25 forskare skall arbeta ser ut som ett litet minikök. Vi har i reservation 43 krävt en höjning av anslaget till forskning om havsföroreningar med 25 milj.kr. Det är inte mycket! Man kan inte investera mer första året. Vi kommer att kräva större anslag senare. Vi hade i utbildningsutskottet begärt 15 milj.kr. plus dessa 25 miljoner för åtgärder mot havsföroreningar. Tre andra reservationer handlar om utbildning. Den ena gäller sektorsövergripande forskning. Vi anser att naturvårdsverket måste få projektbidrag för att kunna satsa på tvärvetenskaplig forskning. Nu delas forskningen ofta upp i sektorer. Skall vi komma till rätta med miljöföroreningarna och satsa på en ny miljöpolitik inför 90-talet måste vi se över sektorsgränserna. Vi vill alltså satsa hårt på detta, och vi ser naturvårdsverket som en vettig bidragsgivare. Reservation 7 handlar om miljövårdsinformation. Birgitta Dahl har lovat ingå en pakt med mig när det gäller just information om papper och insamling av papper. Det är nämligen så att eleverna i skolorna i dag bedriver miljövårdsprojekt, men när eleverna vill gå till praktisk handling kan de inte genomföra projekten därför att ingen samlar in papper från skolor. Elever som startar miljövårdsprojekt kan alltså inte genomföra dem eftersom ingen hämtar pappret. Nåväl, vi satsar inte bara på detta. Vi satsar nämligen 20 milj.kr. inte bara till insamlande av papper. Det handlar om att ha skolbiologer, att ge bidrag till miljöorganisationer, att utvidga samarbetet med öst. Vi ser det som oerhört viktigt att ha ett samarbete med Östeuropa och de miljöorganisationer som finns där. Den sista reservation jag tänkte behandla är reservation nr 9, som handlar om miljövårdsforskning. Vi vill satsa 25 milj.kr. utöver vad budgetpropositionen föreslår. Också på detta område handlar det om att satsa 5 milj.kr. av de 25 på grundforskning om halogenerade organiska föroreningar, alltså sådana som förstör ozonskiktet. Nog skall vi har råd att satsa ynka 5 milj.kr. för att spara framtiden åt våra barn. Det är faktiskt för de kommande generationerna som vi står här. De kan ju inte föra sin egen talan, tyvärr.

Herr talman! Jag skall försöka återknyta till en debatt som började för flera dagar sedan, i torsdags kväll närmare bestämt. Det kanske inte är så lätt efter alla diskussioner som har varit här i dag. Ekonomi är ju inte bara jordbruk. I dagens Aftonbladet har jag läst en rubrik som säger ”Succé på Börsen”. Det handlar om Hamburger börs i Stockholm. Det handlar om Frank Sinatras framträdande till det facila biljettpriset av 10 000 kr. — vem som nu kan ha råd med det. Uttrycket succé på Börsen skulle också kunna avse Stockholms fondbörs. Succé är nämligen det som det har handlat om under många år. Ändå kunde man i förra veckan i Dagens Industri läsa att börsen av en fondkommissionär hade betecknats som slö. Trots det hade man noterat nytt all-time-high. Totalindex hade stigit med 0,2 20, och omsättningen var drygt 299 milj.kr. på en dag. All-time-high, har jag lärt mig, betyder just vad det betyder: alla-tidershögsta, dvs. omsättningsrekord — igen! Svensk industri går med andra ord på högvarv, och det är bl.a. det som skapar dessa otroliga börsvärden. Samtidigt börjar det höras mer och mer om de problem som följer av denna galopperande ekonomi. Vore det inte självklart att samhället fick del av dessa enorma vinster och börsresultat, när samhällsekonomin går så bra? Åtminstone borde det vara så när vi har en socialdemokratisk regering, kan man tycka. Vi har ju en regering som i ord bedyrar att målet är ett solidariskt samhälle och en rättvis fördelning, men som samtidigt lägger dimridåer runt finansieringen av den skatteomläggning som skall komma och säger att den inte skall drabba de lågavlönade. Det är faktiskt rätt många — inte bara vi från vpk — som betvivlar regeringens verkliga vilja att ändra på fördelningsprofilen i Sverige. Snarare finns det väl alltför många tecken som tyder på att regeringen har övergett det solidariska välfärdssamhället till förmån för de fria marknadskrafternas samhälle. Hur skall man t.ex. annars förklara avregleringen på valutamarknaden? Också LO-ekonomerna är bekymrade. Vilket ben skall de stå på? I Svenska Dagbladet onsdagen den 5 april bemöter P O Edin och Dan Andersson — ekonomer på LO -— en tidigare artikel av Ulf Jakobsson, chefsekonom på Handelsbanken. Ulf Jakobssons recept mot överhettningen är att Sverige borde revalvera, dvs. skriva upp kronans värde, med 5 9o. LO-ekonomerna menar att höga vinster är en förutsättning men också ett problem när det gäller att klara Sveriges ekonomi. De tror inte på vinstindragningar hur långt som helst för att dämpa trycket i ekonomin. Här tänker jag citera Andersson och Edin, som inte alls är för avreglering: ”Det hänger samman med regeringens avreglering av kapitalmarknaderna. Det är nu i princip fritt för företagen att föra ut kapital ur Sverige och investera i andra länder. Det har också skett en betydande ökning av utlandsinvesteringarna. Men det innebär också att regeringen minskat vår handlingsfrihet.

Det ärende som vi skall fortsätta behandla i kväll har behandlats tämligen njuggt av utskottsmajoriteten. Med hänvisning till de pågående olika skatteutredningarna avstyrks det mesta, både åt höger och åt vänster. Men nog vore det intressant att ändå få en diskussion om den principiella inställningen till kapitalet — hur skall det beskattas och vad skall de pengar som beskattningen ger användas till? I vpk menar vi att skattepolitiken är ett av flera medel för att uppnå de fördelningspolitiska effekter som vi vill skall finnas i samhället. Därför kan vi självfallet inte heller acceptera att regeringen släpper valutaregleringen. Vad vi kan vara överens om är att det nuvarande skattesystemet är dåligt, att det rent av har urartat. Det mesta av progressiviteten har försvunnit i takt med att skatteplanerarna har blivit allt effektivare. I själva verket betalar höginkomsttagarna i dag inte mer i skatt än vanliga lönearbetare — även om de klagar högljutt över marginalskatter — och skattesystemet fungerar t.o.m. regressivt. Det grundläggande målet med ett skattesystem är, tycker vi i vpk, att arbetsfria inkomster på t.ex. spekulation och kapitalplaceringar skall beskattas betydligt hårdare än inkomster på lönearbete. Och kanske måste jag än en gång påpeka det faktum att det är de arbetande människorna som med sin produktion skapar de vinster som andra spekulerar i och att det rätteligen borde vara så att det är de som skall få skörda frukterna av sitt arbete. Pengar växer inte på trän! Vpk har krävt omsättningsskatt på aktiehandeln ända sedan 1981. Då hade vi en borgerlig regering. Jag vill gärna läsa upp en del av vad utskottet sade den gången: ”Yrkandet kan i nuvarande ekonomiska system anses falla på sin egen orimlighet — — -". Jag vet inte precis om vi bytte ekonomiskt system när vi bytte regering, men två år senare införde i alla fall den socialdemokratiska regeringen en omsättningsskatt på aktiehandeln. Den var då på 0,5 90. Sedan har den höjts till 2 70, samtidigt som den utvidgades till att också gälla vissa köpoch säljoptioner. Jag kan konstatera att regeringen trots allt så sakteliga närmar sig den ståndpunkt som vpk har haft i rätt många år nu. I årets motion har vi krävt ytterligare en tredubbling av skattesatsen, till 6 90. Jag nämnde i inledningen att börsen på nytt har slagit sitt omsättningsrekord. Nästan 300 miljoner på en dag är faktiskt rätt mycket pengar! Då är det intressant att se hur K-G Svenson och Britta Bjelle beskärmar sig över att aktiehandeln i Sverige minskar. Jag förstår inte hur det kan stämma med att börsen sätter nya omsättningsrekord gång på gång. Dessutom tycker jag det är märkligt att både folkpartiet och moderaterna klagar på att aktiehandeln utomlands ökar. Jag trodde att ni var för en politik som låter kapitalet flyta fritt över gränserna och arbeta där det ger mest avkastning. Till slut vill jag ta upp en aspekt på kapitalbeskattningen som alltmer sällan diskuteras — tyvärr: Vilka är det som drabbas av hårdare beskattning på det här området? Jo, det är ju de rika i samhället, de som har råd att ägna sig åt aktiespekulation, att fiffla med förskottsräntor, förlustavdrag och allt vad det heter. Det är de som startar skalbolag och förlustbolag. Kanske framför allt är det bankerna. För att återknyta till Edins och Anderssons artikel i SvD, ställer de frågan till Kjell-Olof Feldt: ”Varför finns flera av världens lönsammaste banker just i Sverige?” Jag instämmer i frågan och skulle vilja ställa den till övriga partiers företrädare här i kammaren. Tänk om bankernas vinster skulle gå till statskassan i stället — vilka satsningar på skolan, sjukvården, äldreomsorgen, barnomsorgen och kollektivtrafiken skulle vi inte kunna göra då! Det finns flera partier här i riksdagen som i första hand vill värna om dem som i dag tjänar stora pengar på den fria kapitalmarknaden. Och det finns ett parti — finns det fler? — som inte tycker speciellt synd om de här grupperna om de skulle drabbas av högre skatter, som i stället för de breda folklagrens talan, som vill ha en skattepolitik efter bärkraft, där beskattningen av kapital och andra arbetsfria inkomster skall vara mycket högre än skatten på arbete. Vilken sida står regeringen på, egentligen? Med det här, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk:s samtliga reservationer vid detta betänkande. Då skulle vi få mer pengar till statskassan.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att Maggi Mikaelsson inte riktigt tror på de siffror som jag nämnde i fråga om omsättningen på aktiebörsen, men faktum är att sedan man fördubblade omsättningsskatten på aktier så har omsättningen på vår aktiemarknad minskat från 141 miljarder kronor till 115 miljarder kronor. Och inte nog med det — nästan 40 26 av den aktiehandel som sker i svenska papper sker utomlands. Jag kan förstå att Maggi Mikaelsson tycker att det här är en bra utveckling, men jag kan inte förstå att socialdemokraterna tycker det. Den kommentaren får vi väl så småningom. Maggi Mikaelsson skulle väl föredra att samtliga inkomster inflöt till staten och att vi sedan fick tillbaka dem i form av en kupong.
Herr talman! Jag tycker att det är konstigt att omsättningen har minskat så mycket som Brita Bjelle säger, när det samtidigt sätts nya omsättningsrekord. Vi kanske läser olika tidningar. Jag läser detta i Dagens Industri, för den får vi ju numera gratis. Jag tycker inte alls att alla pengar skall gå till statskassan, men det vore mycket bra om vi fick mera pengar att använda bl.a. till många av de förslag som folkpartiet för fram i andra sammanhang men sedan inte vill vara med om när det gäller finansieringen.
Herr talman! Min fundering blir då: Vad vill egentligen Maggi Mikaelsson? Omsättningen av aktier minskar i Sverige och ökar utomlands. Min fråga till er i vpk är: Tycker ni att det är bättre att omsättningen av svenska värdepapper sker utomlands i stället för på den svenska börsen? Är det eftersträvansvärt?
Herr talman! Nej, det är inte eftersträvansvärt, men det hänger ihop med att valutaregleringen har avskaffats. Den har vi i vpk varit emot, och vi tycker att det är bra att den är slopad.

Herr talman! När det gäller aktiebeskattning accepterar miljöpartiet de gröna för närvarande den modell som finns. Vi hälsar dock med tillfredsställelse att det inom den nya skattereformens ram blir möjligt att ändra aktiebeskattningen radikalt. Speciellt med avseende på det betänkande som behandlas i dag anser jag det dock viktigt att framhålla att man numera många gånger frångått ansvarsetiken i samhällsmodellen. Detta har skett på alla nivåer: De anställda behöver inte ta ansvar för vad de gör — man gör sitt jobb och får betalt för det. Direktörerna gör också sitt jobb gentemot aktieägarna, men känner ofta inte något annat ansvar. Bolagens styrelser gör sitt jobb gentemot aktieägarna, men de känner ofta inte heller något annat ansvar. Aktieägarnas intresse ligger i att öka värdet av sina tillgångar. Det skulle kunna vara möjligt att var och en av dessa kategorier kände sitt ansvar inför vad som produceras och hur det påverkar samhället. Det är emellertid så, att ju större skala ett bolag bedrivs i, desto sämre tycks det vara med den sortens ansvarsetik. I de grönas samhälle tar var och en ansvar för sina handlingar, och för hur de påverkar miljön, människorna och jorden som helhet. Småskalighet är en naturlig ram för den sortens ansvarsetik. Det är denna inställning som ligger bakom våra ställningstaganden i de aktuella frågorna. I reservation 12 krävs att regeringen skall komma med ett förslag som gör att det arbetande kapitalet i små och medelstora företag inte beskattas. De gröna är överens med de borgerliga i denna fråga, och jag yrkar bifall till den reservationen. I reservationerna 15 och 16 föreslår vi ett underlättande av ett generationsskifte. Det skall ske dels genom att en successiv överlåtelse underlättas, dels genom en allmän översyn av problemen i samband med generationsväxling. Detta är viktigt för bevarande av det småskaliga samhället. Allt fler av de mindre företagen tas över av multinationella företag, vilkas samvetslösa utnyttjande av resurser och marknader utgör en stor fara för framtiden. Det är därför som jag yrkar bifall till de två reservationerna. Tack för ordet.

Herr talman! I detta betänkande behandlar utskottet ett antal motioner rörande beskattning av aktievinster, förmögenhet, arv och gåva. Likartade yrkanden om aktiebeskattning har tidigare behandlats i skatteutskottets betänkande 1987/88:26. Utskottet avstyrkte då motionerna med hänvisning till pågående överväganden inom Rink och företagsskattekommittén. Vissa av frågorna har tagits upp i direktiven till utredningen om inflationskorrigerad inkomstbeskattning, dir. 1988:69. Frågor rörande omsättningsskatten på vissa värdepapper har behandlats i skatteutskottets betänkande 1987/88:37. I det betänkandet refererar skatteutskottet till finansministerns anförande i skatteutskottet den 3 maj 1988. Därav framgår att regeringen är beredd att ta upp frågan om undantag för utländska placerare om det visar sig att skatten bidrar till icke önskvärda effekter, och detta uttalande står kvar. Olika frågor i förmögenhetsskattehänseende har behandlats i skatteutskottets betänkande 1987/88:25. Dessa motionsyrkanden avstyrktes då med hänvisning till den översyn som pågår inom såväl finansdepartementet som Rink. Frågor om arvsoch gåvoskatt har behandlats i skatteutskottets betänkande 1987/88:24. Motionerna avstyrktes med hänvisning till att skatteskalor och grundavdrag justerats så sent som år 1986 samt med hänvisning till den kommande arvsoch gåvoskattekommitténs arbete. Beträffande arvsoch gåvobeskattning av företag och förmögenhet hänvisade utskottet till företagsskattekommitténs arbete. Skatteutskottet finner inget nytt som skulle förändra dessa ställningstaganden. I en del av motionerna framställs det som om aktiesparandet var en missgynnad sparform. Det tycker inte vi socialdemokrater. Börsvärdena har liksom aktieomsättningen ökat rekordartat, för att inte säga dramatiskt, sett över en tioårsperiod. Börsvärdet var 25 miljarder år 1979 och 660 miljarder år 1989. År 1979 var omsättningen på börsen 1,9 miljarder och år 1988 var den 116 miljarder. Dessemellan har vissa år, exempelvis 1986 och 1987, haft toppar på 141 miljarder resp. 125 miljarder. Det beror inte alltid på skattetrycket att alla inte sparar i aktier eller blir kapitalinkomsttagare. Människor i Sverige har olika förutsättningar. En del ärver stora belopp, andra har högre inkomst så att det finns pengar över till aktiesparande och annat sparande. Men den övervägande delen har en så låg inkomst att den med knapphet räcker till livets nödtorft, och ibland inte ens till det. Sparandet i aktier och sparandet över huvud taget handlar till största delen om ekonomisk fördelning. För att få en omfördelning av de arbetsfria inkomsterna behövs den skattereform som det svenska folket nu väntar på. Herr talman! Riktlinjerna för skattereformen innebär att kapitalinkomster och värdestegringsvinster skall beskattas lika som arbetsinkomst. De skattefria inslagen i kapitalbeskattningen skall tas bort. För att så långt som möjligt eliminera skatteplanering görs kapitalbeskattningen enhetlig och neutral. I första hand begränsas avdragsrätten för andra underskott än de som sammanhänger med boende. Användningen av realisationsförluster som ett skatteplaneringsinstrument skall förhindras. Då detta sker, herr talman, kommer alla kapitalinkomsttagare förhoppningsvis att känna sig rättvist behandlade i skattehänseende. Med vad jag här har sagt vill jag yrka avslag på samtliga reservationer i detta sammanhang och bifall till skatteutskottets betänkande 22.

Herr talman! Det betänkande vi behandlar i dag ger upphov till flera frågor. En fråga som jag ställde till socialdemokraterna men som jag nu inte fick något utförligt svar på, är vem som egentligen skall äga aktier i Sverige. Jag vill påminna om det jag sade i torsdags kväll, när jag var med om att starta den här debatten. När det gäller hushållens ägande av aktier har en nettominskning av antalet ägda börsnoterade aktier skett genom försäljning varje år alltsedan 1970-talet. 1965 ägdes 70 96 av de börsnoterade aktierna av hushållen. 1988 var motsvarande andel 20 96. Det finns flera exempel som visar att skatterna är sådana i dag att det är bättre för institutioner att äga aktier än det är för enskilda. Därför är min fråga till socialdemokraterna: Vem anser ni skall äga aktier? Skall det vara hushållen eller skall det vara institutioner? Aktiehandeln, som jag nyligen diskuterade med Maggi Mikaelsson, flyttar utomlands. Fler och fler aktieaffärer görs upp i utlandet i stället för i Sverige. Då är min fråga till socialdemokraterna: Är det bättre att aktiehandeln flyttar utomlands än att den sker i Sverige? En annan fråga som jag tycker att det finns skäl för socialdemokraterna att besvara är: Var skall affärer med svenska penningmarknadsinstrument äga rum, i Sverige eller utomlands? Den ”valpskatt” som socialdemokraterna införde på LO:s beställning har gjort att nästan ingen handel äger rum med sådana instrument i Sverige i dag, men de affärerna ökar utomlands. När det gäller förmögenhetsbeskattningen på arbetande kapital finns det många exempel som visar på en olycklig utveckling. Den beskattningen gör att många inte orkar behålla sina företag. Den beskattningen tillsammans med andra skatter på kapitalinkomster gör att vi i dag har många mycket stora företag och många små företag men nästan inga medelstora företag. Den här ”timglasbeskrivningen” har bl.a. Peter Wallenberg gjort i ett brev till regeringen där det påvisas att mindre företag på grund av kapitalbeskattningen inte orkar överleva utan säljs till stora företag. Är det den utvecklingen som socialdemokraterna vill ha?

Herr talman! Samtliga villor i vårt land skall nu fastighetstaxeras i samband med den allmänna fastighetstaxeringen 1990. Mycket kraftiga höjningar aviseras inför denna taxering. En stor andel av landets villaägare befarar därför att få betala förmögenhetsskatt sedan den fastighetstaxeringen är genomförd, i och med att deras förmögenhet då kommer att överstiga det skattefria grundbeloppet 400 000 kr. Från moderat håll har vi krävt i olika sammanhang att regeringen måste vidta åtgärder så att den nya fastighetstaxeringen inte får sådana konsekvenser att vanliga villaägare skall betala förmögenhetsskatt på sitt villainnehav. Kan vi i kväll få ett besked från socialdemokraterna om att de tänker vidta sådana åtgärder? Omsättningsskatten på värdepapper och aktier har uppenbarligen bidragit till minskad omsättning på Stockholms fondbörs. Jag nämnde i mitt inledningsanförande för snart en vecka sedan en studie av Ragnar Lindgren och Anders Westlund angående effekterna av minskade transaktionskostnader i samband med omsättning av aktier och värdepapper. Studien visar att en halvering av omsättningsskatten på aktier skulle medföra en ökad omsättningsvolym på mellan 50 och 70 96. Genom att vidta en sådan halvering i kombination med att slopa ”valpskatten” skulle vi kunna ta tillbaka det vi har förlorat till utlandet. Då frågar man sig: Varför är socialdemokraterna motståndare till en sådan åtgärd, som skulle stimulera till ökad värdepappershandel i vårt land och på Stockholms fondbörs? I övrigt skulle jag vilja instämma i Britta Bjelles inlägg när det gäller det arbetande kapitalet hos småföretagen. Det är viktigt att det sker en ändring av förmögenhetsbeskattningen i det avseendet.
Herr talman! Karl Hagström hänvisar till ett antal pågående och redan avslutade utredningar för att finna motiv för att avslå en rad motioner. Såvitt jag vet, finns det ingen pågående utredning som behandlar förmögenhetsbeskattningen av i företagen arbetande kapital. Där hänvisar Karl Hagström till den redan avslutade företagsskattekommittén, som avgav sitt betänkande utan att lägga fram förslag i detta hänseende. Det är därför som vi har funnit anledning att på nytt aktualisera de här frågorna i motioner och också följa upp dem med de reservationer som jag tidigare har yrkat bifall till och som det finns all anledning att stödja, eftersom det här är ett sedan länge försummat ämnesområde.

Den omsättningsskatten är inte en beskattning av aktievinster som görs av dem som äger aktierna. Som tidigare påpekats av både Britta Bjelle och Karl-Gösta Svenson, har den här beskattningen fått till följd att aktiemarknaden håller på att försvinna utomlands. Är det Karl Hagströms och socialdemokratins mening att vi skall ha en fungerande aktiemarknad i Sverige? I så fall kan jag inte finna annat än, som jag pekade på redan i mitt tidigare inlägg för några kvällar sedan, att det nu är bara prestige som gör att beslutet om ett undantagande för valutautlänningar när det gäller omsättningsskatten på aktier fördröjs.